Fru talman! Jag ska direkt gå in på reservationerna vid detta betänkande. Först yrkar jag bifall till reservation 3, om pornografi ur könspolitisk synvinkel. Det pornografiska utbudet via TV:s betalkanaler och på hyrvideor skildrar oftast sexualitet och erotik som männens rätt att få utlösning så många gånger som möjligt och i alla hål som finns på en kvinnokropp, alltid till kvinnans stora tillfredsställelse. Det spelar ingen roll hur många män som än står i rad, och det ska även vara så många män som möjligt samtidigt. I skildringarna finns det också väldigt unga kvinnor, och det verkar på dessa filmer som att ju yngre de är desto bättre skulle de må av behandlingen. De som producerar dessa filmer, de som handlar med dem, distributörerna, och de flesta som konsumerar dem är män. Men hur, fru talman, formar dessa skildringar mäns beteenden och handlingar i ett vidare perspektiv, och vad händer i framtiden med alla de unga pojkar som, när de sitter vid datorerna och när de tittar på TV får dessa bilder rakt på sig, utan att få någon annan skildring av detta område? Förr var man väldigt noga med att debattera den andra sidan än den som fanns i porrtidningarna, den med ömhet, med förtroende och med trygghet, men nu finns inte detta, utan det är bara en rå och direkt skildring som unga människor möter. Hur formar detta kvinnorna? Av stort intresse är frågeställningen: I hur hög grad påverkas männens attityd av sexualiserad maktutövning gentemot kvinnorna? Jag skulle önska en utredning om detta, och jag vädjar till alla i justitieutskottet att instämma i att en sådan är mycket angelägen. tilläggsdirektiv till den sexualbrottskommitté som nu arbetar och vars arbete ska vara färdigt till hösten. Jag går inte in på vilka åtgärder som man ska vidta, men jag vill att alla riksdagspartier ska fundera väldigt noga på detta. Denna debatt borde ha föregåtts av en filmvisning, men en sådan kommer i stället att genomföras i 16.30. Filmen heter Chocking Truth, och den visar klipp från filmer som kommer in i vardagsrummen. De har studerats och klippts ihop av en kvinna som också har gjort intervjuer med dem som distribuerar och medverkar i filmerna. Jag tycker att alla måste se detta för att få veta hur det är ställt i dag. Vi skulle också vilja ha en utvidgning för Sexualbrottskommittén när det gäller förstärkt skydd för barn som är offer för sexualbrott. Jag vet inte huruvida man skulle kunna få in det nu, men ibland följs direktiven väldigt noggrant. Problemställningen är den att i dag gäller att unga lagöverträdare snabbt ska komma till förundersökningar och även skyndsamt komma inför domstol. Det gäller alltså dem som är utövare av kriminalitet. Men för unga brottsoffer, t.ex. sådana unga som har utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel, kan det dröja ganska lång tid innan de tas om hand, alltså sex månader och mer än det innan brottsoffer kallas till förhör, och sedan är det lång tid till domstolsförhandlingen. Vi har gjort förbättringar genom att de får stöd i rättsprocessen, men även under denna tid behöver dessa unga ett stöd och en snabbare behandling. Det skulle vi vilja ändra på. Det finns också en reservation om svensk tortyrlagstiftning. I dag har vi ingen sådan lagstiftning, och därför finns det ingen möjlighet att i Sverige åtala personer som begått brott utomlands. Det skulle vara önskvärt att vi hade en sådan här lagstiftning. Det finns bara lagstiftning om misshandel eller grov misshandel, och det är inte samma sak. Elektronisk kontroll har jag tidigare pratat om. Elbojan har ändå visat sig så pass effektiv att vi vill att domstol ska avgöra upp till sex månader, och det är med glädje jag noterar att Folkpartiet nu har samma åsikt. Det var ju också Straffsystemkommitténs mening, när kommittén utarbetade det här. Eftersom vi var lite osäkra på hur det skulle utfalla i praktiken var vi återhållsamma, men nu tycker vi att det är hög tid att göra detta, och jag har som sagt tidigare motionerat om det. Sedan kommer vi in på en annan viktig fråga som många andra också har pratat om, och det är livstidsstraffet. Tyvärr kunde vi alltså inte enas om en gemensam reservation. Vänstern, Miljöpartiet och Folkpartiet berör alltså hur man ska ersätta livstidsstraffet med ett tidsbestämt straff. Våra skäl har jag noga redogjort för tidigare, men jag kan upprepa att vi tycker att det är domstolen som ska bestämma straffets längd, och förutsebarheten är viktig i lagstiftningen. Jag kan instämma i det som Alice Åström sade här om livstidsstraffet. Tyvärr, som jag sade, har det blivit tre reservationer. Kristdemokraterna är så försiktiga. De har inte bestämt sig. Det är en lite lustig reservation, full av "om", "ifall att" och "man bör". Det är lite svårt att ha en utredning och sitta och debattera om ifall att man bör. Jag tycker att det är hög tid för kristdemokraterna att bestämma sig inom partiet i stället. Det behöver man inte ha någon utredning för, utan man kan tillsätta en grupp inom Kristdemokraterna. Centerpartiet vill att domstolarna ska behandla nådeansökningarna och inte regeringen. Centerpartiet vill också ha ett långt straff och även ha livstidsstraffet kvar. Men jag tycker att man skulle kunna enas om den här utredningen och titta på hur långa strafftiderna ska vara. Det konstiga, måste jag säga, Jeppe Johnsson, yttrande som har bifogats här om livstidsstraffet finner jag mycket märkvärdigt. När vi sitter och bestämmer om strafftider i dag är det ju gällande lagar som finns nu som vi utgår ifrån. När vi pratar om den här konventionen och vad som ska vara strafftiden för de hemska brott som kan utföras med minor är det naturligtvis självklart att man tar det längsta straffet i nuvarande lagstiftning. Hade vi haft ett tidsbestämt annat straff så hade vi naturligtvis tagit det, men det är ju inte aktuellt, därför att moderaterna vill ju inte ändra heller. Så det här tycker jag är ett mycket konstigt yttrande. Det måste ju ske enligt gällande lagar. Problemet med livstidsstraffet, att det har blivit den här utvecklingen, är ju också att en domstol som ska döma ut ett straff för mord har att välja mellan 10 år eller livstidsstraff. Då tycker man i domstolen att 10 år är för lite, och så tar man livstidsstraffet. Det behövs alltså någonting som är annorlunda i straffskalan. Det finns ett behov av det. 18 år; ja, då måste det vara ytterst allvarlig upprepad brottslighet. Det är det inte så ofta. Sedan vill jag också kommentera kristdemokraternas och Ingemar Vänerlövs resonemang om prostitution, och speciellt då kvinnans situation.

Det gäller ju även män, för det finns ju män inom prostitutionen. Det finns många pojkar som har befunnit sig i samma situation. Det var det som var grunden för att inte kriminalisera. Sedan kan man kommentera den reservation som kristdemokraterna har om människosmuggling. Man pratar om utsatta kvinnor som finns inom denna sexuella slavhandel och vad det innebär för dem. Är det de här stackars sexslavarna som Ingemar Vänerlöv vill kriminalisera, och vad skulle det då göra för nytta? Dessa kvinnor behöver ett stöd och en behandling och att man når dessa kvinnor på ett annat sätt. De behöver framför allt att vi ser till att inte männen köper deras tjänster. Dessa utsatta kvinnor behöver ju stöd även från män som är i en starkare position. Med detta, fru talman, vill jag alltså yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Kia Andreasson! Vi diskuterar nu det här med att köpa och sälja sex. Prostitutionsutredningen förordade att det skulle vara kriminellt både att sälja och att köpa. Regeringen ändrade på detta och vill bara kriminalisera köp. Jag tycker att det är lite märkligt att ni i Miljöpartiet menar att det är godtagbart som det är nu, att kvinnan medverkar till brott. Frågan är om det eventuellt kan leda till samvetskval och om kvinnan har några etiska funderingar på detta, i stil med: När jag säljer min kropp till någon man så begår den mannen en brottslig handling när han köper. Förmodligen har Kia Andreasson aldrig funderat över det, men jag tror att det kunde vara lämpligt att göra det. Sedan vill jag vidhålla, som jag nämnde i en kommentar till Alice Åström här, att vi måste tänka på de flickor och pojkar som nu är barn och växer upp. Jag är övertygad om att ju snabbare försäljning kriminaliseras, desto fler ungdomar kommer att räddas undan prostitutionsträsket .
Fru talman! Jag tog just exemplet med de kvinnor som utsätts för sexhandel och slavhandel.

Fru talman! Vi ska nog inte underskatta de prostituerade kvinnorna. Jag har läst att många kvinnor prostituerar sig för att rätta upp sin ekonomi hellre än att, som man säger, ligga samhället till last. De vill sköta sig själva helt och hållet. Då kan jag tänka mig att det borde vara förenat med vissa samvetskval att medverka till en brottslig handling. Medan jag har tid för replik vill jag också nämna det Kia Andreasson var inne på. Hon sade att vi hade en något knepig inställning till livstidsstraffet. Inom vår parti har vi liksom, hoppas jag, inom andra demokratiska partier ett riksting som fattar beslut om vilken ställning partiet har i olika frågor. Vi har ännu inte haft uppe någon sådan motion på ett riksting. Rikstinget har därför inte kunnat besluta vilken ställning partiet har i den här frågan. Sedan finns det motionärer som vill driva debatt och skapa opinion som har skrivit motioner, vilket är fullt tillåtet. Utskottet har behandlat dem. Vi har nu en reservation som har en viss lydelse, take it or leave it.
Fru talman! Ingemar Vänerlöv undviker kärnan i min frågeställning. De kvinnor som har kommit från länderna på andra sidan Östersjön har lockats hit med att de ska få arbete och få det bra i detta land. Sedan lockas de in i en slavhandel, en sexhandel. Ska dessa människor undvika den situationen genom att man gör det olagligt och kriminaliserar dem? Den frågan fick jag inte svar på. Ingemar Vänerlöv har ingen replikrätt kvar. Men det är den frågan som jag skulle vilja ha svar på. Visst får man skriva motioner om det mesta. Men det skulle ändå vara bra att väcka den motionen på kongressen, som Ingemar Vänerlöv här säger inte har tagit ställning, innan man begär en utredning i frågan.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att Kia Andreasson respekterar att inte alla partier tycker lika. Vi har en demokrati. Jag tyckte att jag var tydlig när jag talade om livstidsstraffet. Vi i Centerpartiet vill ha livstidsstraffet kvar. Vi vill att det ska användas restriktivt för de svåraste brotten. Vi kan tänka oss att införa en tidsbestämd straffskala med maxstraff vid sidan av livstidsstraffet. Vi kan överväga att lämna över nådeinstitutet till domstolarna, förutom vid brott mot rikets säkerhet. Jag sade också att vi var öppna för en översyn. Jag tycker att det är viktigt att man respekterar varje partis ställningstagande.
Fru talman! Det är inte fråga om att jag inte accepterar det. Det är synpunkter som jag har här. Det får jag också ha, Gunnel Wallin. Synpunkten var att det hade varit bra om vi haft en gemensam reservation och kunnat enats om en utredning. Då hade Gunnel Wallins synpunkter kunnat komma fram i den utredningen. Där binder man sig inte, utan det är en utredning som man sedan ska fatta beslut om och ta ställning till. Det var min synpunkt. Det behövde man inte uttrycka så tydligt i reservationen i detta inledningsskede.
Fru talman! Det är klart att vi ibland har lite bråttom. Men när man får till stånd en kompromiss måste man både ta och ge. När man kommer överens om en sådan sak måste skrivningen vara ganska vid, och då skulle det bara ha stått översyn. Vi hade kanske inte tillräckligt med tid. Nu är vi här, och så är det.
Fru talman! Då hoppas jag att vi nästan redan nu med en gång kan försöka formulera reservation och få med också andra partier på detta nödvändiga.

Fru talman! Vi diskuterar i dag justitieutskottets betänkande nr 7 om straffrättsliga frågor. I detta betänkande behandlar utskottet ett antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden år 1998 och år 1999 som rör brott samt straff och andra påföljder. Detta är naturligtvis ett mycket brett ämne, vilket inte minst den föregående debatten visar. Det är därför omöjligt för mig att ta upp alla de områden som behandlas i betänkandet. Jag har valt att koncentrera mig på vissa avsnitt och kommer därför att ta upp frågorna om livstidsstraffets vara eller inte vara, straffen för grova narkotikabrott, kriminalisering av deltagande i rasistiska och kriminella organisationer samt det området där mitt eget parti tvingats reservera sig mot utskottets majoritet. Det individualpreventiva syftet med straff handlar om att utforma påföljderna och straffen på ett sådan sätt att den som begått brottet motiveras att inte göra om det. Här kommer kriminalvårdsaspekten in. Straffet ska inte bara ett straff utan det ska också vara en ny chans i livet. Det är en ständig diskussion kring hur långt man ska gå när det gäller straffvärdet för olika brott och vilka metoder som är mest effektiva när det gäller att uppnå det övergripande syftet, nämligen att förebygga och bekämpa brott. Fru talman! Det har inkommit en hel del motioner rörande en tidsbestämning av livstidsstraffet eller en utredning om att tidsbestämma livstidsstraffet. Livstids fängelse är i Sverige en mycket ovanlig påföljd. Fängelse på livstid stadgas för närvarande endast, förutom vad gäller landsförräderi, för ett fåtal mycket allvarliga brott såsom mord, grov mordbrand, folkmord och grovt spioneri. Detta är brott där människors liv och hälsa - ibland hela nationens existens som självständig stat - är hotat eller grovt kränkt. I sådana situationer måste samhället reagera med kraft. Regeringen kan tidsbestämma livstidsstraff av nåd. Under åren 1988-1998 tidsbestämdes 16 livstidsstraff till drygt 17 års fängelse. I den gemensamma reservationen från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet invänds mot denna praxis att den ger en dålig förutsebarhet och att regeringen, inte domstolarna, bestämmer strafftidens längd. Det är naturligtvis sant att regeringen genom att bevilja nåd och bestämma längden på strafftiden i viss mån bestämmer hur långt straff en enskild intern i praktiken avtjänar. Samtidigt ger detta möjligheten att kontinuerligt utvärdera en enskilds rehabilitering i fängelset. Vid utmätande av strafftiden fanns för domstolen inget hopp om att den dömde någonsin skulle kunna rehabiliteras. Genom en kontinuerlig prövning av dennes utveckling kan vi efterhand ta ställning till när en eventuell frigivning kan komma i fråga. För många av dessa kriminella gäller att de kanske alltid kommer att utgöra en fara för samhället. En ökad förutsebarhet måste i detta fall vägas mot samhället legitima anspråk på att skyddas mot mycket grova brott. Utskottet anser därför alltjämt att det finns behov av att kunna döma till fängelse på livstid vid särskilt svåra brott. Fru talman! Moderaterna har i två motioner till riksdagen begärt att livstidsstraff ska kunna utdömas vid grov narkotikabrottslighet. Det är inte första gången den frågan behandlas. Liknande motioner har behandlats av det förra riksmötet och av riksmötet före det. Redan då konstaterade utskottet att strafftiden för grova narkotikabrott redan i dag är mycket lång. Det är tveksamt om en ytterligare straffskärpning skulle ha någon preventiv effekt. Det amerikanska samhället är i det här sammanhanget avskräckande. I USA sitter över sju gånger så många människor i fängelse som i Sverige per capita räknat. Trots det löper amerikanen enligt statistiken fyra gånger så stor risk att bli ihjälslagen av sin medmänniska som svensken gör. I en rapport som Brottsförebyggande rådet presenterat om internationella jämförelser hamnar USA i topp när det gäller risken att bli utsatt för grova brott. Följden har blivit att det finns amerikanska delstater som satsar mer pengar på fängelse än på utbildning. Det finns från den politiska högern en ständig övertro på den allena saliggörande effekten av straffskärpningar. Erfarenheten visar att det sällan är så enkelt. Utskottet har inte heller denna gång funnit någon anledning att ompröva sina tidigare ställningstaganden och avstyrker alltså Ju901 och Ju908 i de aktuella delarna. Fru talman! Det är onekligen så att en av gångna seklets främsta historiska landvinningar, kanske den allra främsta, är demokratins seger i västvärlden. Fortfarande lever miljoner människor under diktatur över hela världen. Vårt land är en demokrati. Det ska vi vara stolta över. Demokratins villkor är dock inte oproblematiska. Grunden för ett demokratiskt samhälle är rätten att fritt uttrycka sin uppfattning och att respekteras för den och rätten att fritt organisera sig för att politiskt förverkliga denna uppfattning. Tar vi bort den rätten, ja då upphör vi också att vara en demokratisk stat. I vårt samhälle finns det emellertid de som förnekar värdet av dessa friheter, de som förnekar människovärdet hos vissa medborgare. Det finns de som skulle vilja hindra mig att tala i denna kammare i dag för att de har svårt att uttala mitt namn och för jag inte är blond och blåögd. De går så långt att de skulle vara beredda att döda mig eller döda dem som försvarar min rätt. Björn Söderberg mördades för att han försvarade rätten att slippa bli utsatt för nazistisk propaganda på sin arbetsplats. De två poliserna i Malexander sköts brutal ned under sin tjänstgöring. Bakom detta står organiserade intressen, människor som frivilligt slutit sig samman för att krossa vårt demokratiska system. Vad blir samhällets svar? Har dessa människor samma självklara rätt som socialdemokrater, moderater, scouter och baptister att ingå i den organisation de vill och uttrycka de uppfattningar de vill? Eller är deras handlingar, deras åsikter, så avskyvärda att redan det faktum att de organiserar sig i sig ska ses som ett brott eller en stämpling till brott? Kort sagt: Måste vi demokrater försvara oss mot dessa angrepp på kärnan i vår demokrati med alla medel eller riskerar vi att skada demokratin genom detta försvar? Det här är inga enkla frågor. Sedan augusti 1998 arbetar en parlamentarisk kommitté med att utreda bl.a. denna fråga. Kommittén om brottslighet med anknytning till vissa organisationer m.m. ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober i år. När det då från kristdemokratiskt håll inkommer förslag om att redan nu ta ställning utan att ta invänta detta resultat kan man inte annat är förvånas. Man förvånas över hur lättsinnigt och bekymmerslöst kristdemokraterna avfärdar dessa frågor. Jag måste beundra den som kan vara så oerhört säker på sin sak i en svår fråga som den här - beundra men också frukta. För om man så lättvindigt kan avfärda rätten för alla att organisera sig, vad blir då nästa steg? Utskottet anser att det i denna fråga finns all anledning att invänta resultatet av den parlamentariska kommitténs arbete. Fru talman! På en punkt har den socialdemokratiska utskottsgruppen sett sig tvungen att reservera sig. Det handlar om påföljden för brottet övergrepp i rättssak. Utskottets majoritet uttalar att det finns starka skäl som talar för en skärpning av straffet för detta mycket grova brott. Det kan vi naturligtvis alla instämma i. Det finns emellertid också starka skäl som talar mot en sådan straffskärpning. Varför anser utskottet det vara ett mindre allvarligt brott att angripa en tjänsteman i dennes tjänsteutövning än att hota ett vittne? Det blir nämligen följden av utskottets ställningstagande. Vi i den socialdemokratiska gruppen vill påtala att nuvarande lag endast varit i kraft i tre år och att det ännu är för tidigt att yttra sig om dess effekter i alla delar. Vi önskar därför avvakta den vidare utvärderingen av 1997 års lagändringar på denna punkt. Fru talman! Det återstår för mig att med detta yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 7 utom vad avser mom. 15 och till den socialdemokratiska reservationen nr 15 på denna punkt.

Fru talman! Jag undrar om Yilmaz Kerimo vet om någon som har dömts till livstidsstraff verkligen har suttit av hela tiden. Är det så att man dömer till livstid och sedan sitter den personen hela den tid som straffet innebär? Om det inte är så - kan inte då Yilmaz se skäl att diskutera just det här glappet mellan tio år och livstid, alltså om det nu inte är så att man sitter av hela strafftiden? Jag skulle också vilja fråga vad anledningen är till att socialdemokraterna inte kan bifalla reservationen om att få ett tilläggsdirektiv när det gäller den pornografi som jag gav en skildring av. Vad är skälet till att man inte vill ha en djupare syn på detta som jag anser som mycket allvarligt för den unga generationen och förhållandet mellan könen? Sedan skulle jag också vilja svara på ifrågasättandet av att Miljöpartiet har kommit fram till ståndpunkten att höja straffsatsen för övergrepp i rättssak. Motivet står i betänkandet. Mened har ett högt straffvärde. Vi tycker att det här tillhör samma artbrott och därför bör ha samma straffvärde. Vi har nu sett hur angrepp görs mot den rättsliga prövningen, och det är allvarliga brott. Att hindra en riktig rättslig prövning i samhället är ett mycket grovt brott. Det bör tillhöra samma artbrott. Jag skulle vilja ha svar på mina frågor.
Fru talman! Den första frågan gällde livstid. Livstid är livstid. Då ska man sitta livstid. Sedan finns alltid möjligheten att få nåd. Då kan det tidsbestämmas. Vad gäller pornografin tycker vi att Sexualbrottskommittén, som tillsattes 1998, ska redovisa sitt uppdrag senast i september 2000. Vad gäller barnen finns det en parlamentarisk kommitté som tillsattes den 10 september 1998 som ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 2000. Vi vill avvakta innan vi kan göra något annat. Sedan får vi se. Beträffande den tredje frågan tycker vi att vi ska vänta och inte ha bråttom. Den nya lagen har ju varit i kraft under bara tre år, och då är det för tidigt att göra ändringar innan man har hunnit utvärdera lagen.
Fru talman! Problemet var att Sexualbrottskommittén inte ska utreda detta, vilket Yilmaz Kerimo tror ska göras. Det kommer inte att ske. Det var därför som det behövdes ett tilläggsdirektiv. Det kommer alltså inte att ske en sådan utredning med de befintliga direktiven. Därför undrar jag varför man inte kunde medge att det blev ett tilläggsdirektiv. Livstidsstraff är livstidsstraff, men problemet är att det inte är så. Jag vill hävda att jag inte vet någon som har blivit dömd till livstidsstraff och som har fått sitta i fängelse hela livet. Det är på det sättet att regeringen under olika tidsperioder värderar tiden och sätter olika gränser.
Fru talman! Jag ska börja med att ta upp livstidsstraffet. Livstidsstraff är, som jag sade tidigare, livstidsstraff. Sedan ska det alltid finnas en möjlighet att tidsbestämma det. Det ska ske ur en rehabiliteringssynpunkt, om den fängslade efter några år visar att en ny chans kan göra det bättre. Då ska det finnas en möjlighet att få straffet tidsbestämt. Men om brottet är så grovt ska det finnas livstidsstraff. När det gäller det andra så finns det en parlamentarisk kommitté som tillsattes för barnens bästa som ska se över detta med pornografin. Den kommittén ska redovisa sitt arbete senast den 1 mars 2000. Vi vill avvakta detta.

Fru talman! Jag måste ställa en fråga. Socialdemokraterna driver annars när det gäller rättsväsendet också detta med förutsägbarheten när det gäller straffsystemet. Men detta gäller definitivt inte för livstidsstraffet. Vore det inte bättre att man försökte hitta någon annan lösning på detta än att ha den konstruktion som vi har i dag? Vi från Vänsterpartiet är mycket väl beredda att faktiskt diskutera om det kan göras ändringar i psykiatrilagstiftningen, därför att jag kan hålla med om att det finns en mycket liten grupp människor som är så pass psykiskt störd och så pass farlig och för vilken det är mycket svårt att hitta rehabiliteringsmöjligheter inom kriminalvården och för vilken det är svårt att hitta någonting. Men den gruppen bör kanske inte höra hemma inom kriminalvården, utan vi borde kanske kunna hitta lösningar inom rättspsykiatrin för att också kunna skydda samhället från denna grupp. Men att ha ett generellt livstidsstraff som hela tiden genererar denna ökning och dessa långa strafftider kan inte vara en utveckling som vare sig socialdemokraterna eller vi i Vänsterpartiet vill ha. Justitieministern sade i en debatt - jag kommer inte ihåg om det var en radiodebatt eller en TV debatt, eftersom man inte gör någonting annat än läser, tittar på TV och lyssnar på radio för att försöka följa med - att hon också försvarar det livstidsstraff som finns. Men i en avslutande replik nämnde hon att så länge som vi har den psykiatrilagstiftning som vi har så bör vi ha ett sådant här livstidsstraff men att det kanske finns en möjlighet. Och jag hoppas att socialdemokraterna trots allt kommer att ändra uppfattning i denna fråga och att vi ska få en utredning och kunna ändra på detta.
Fru talman! Livstidsstraffet är en markering av det grova brott som har begåtts. Då ska det finnas livstidsstraff. Sedan ska det efter en tid från rehabiliteringssynpunkt finnas en möjlighet för nåd och tidsbestämmande av straffet, detta för att skydda samhället och för att från samhällets sida markera att vissa brott är så grova.
Fru talman! Först vill jag instämma i Yilmaz Kerimos argumentation när det gäller att ha kvar livstidsstraffet. Jag stöder hans argumentation. Vi är också överens om att livstidsstraffet ska gälla för mycket grova brott. Där skiljer sig våra bedömningar åt lite grann, därför att vi anser att grovt narkotikabrott är ett mycket grovt brott. Jag skulle vilja ta upp en helt annan diskussion med Yilmaz Kerimo. Allra bäst är det att brott inte begås. Och polisen har ju en viktig uppgift - det har i och för sig vi också - att förhindra att brott begås och att om möjligt avbryta ett pågående brott. Om det t.ex. uppstår bråk ute på stan och hot om våld på gatan, då ingriper naturligtvis polisen för att förhindra att detta brott fullföljs. Polisen väntar väl inte tills det blir en allvarlig misshandel? Med detta arbetssättet får vi i så fall både färre brottsoffer och färre gärningsmän. Jag skulle vilja fråga Yilmaz Kerimo: Är vi överens om att polisen bör arbeta på detta sätt?

Fru talman! Jag var medveten om att vi inte var överens om att grovt narkotikabrott är så grovt. Men vi är överens i den andra frågan, och det var dit jag ville komma. Måndag den 21 januari utvärderades sexköpslagen i Svenska Dagbladet. Det står om 18 män åtalade för sexköp. Lite längre ned står det under en rubrik om att polis tvingas slå till mitt under akten: "Redan tidigt stod det klart att den nya sexköpslagen är så luddigt formulerad att den gör både polis och åklagare frustrerade. Könshandeln är svår att upptäcka, ännu svårare att bevisa. Poliserna har sett sig tvingade till spektakulära spaningsmetoder. De tummar på skyldigheten att förhindra brott. I stället inväntar de allt oftare fullbordat faktum och slår till mitt i själva sexakten. Det kan dessutom uppfattas som integritetskränkande att polisen tittar in genom bilrutan och till och med videofilmar en situation där ena parten inte ens är misstänkt för brott. Att sälja sex är inte förbjudet." Min fråga blir: Anser Yilmaz Kerimo - vi är ju överens om att polisen, så fort det misstänks att ett brott ska begås, ska ingripa - att poliser som är ute och jagar sexköpare ska göra sitt jobb och avbryta innan det blir ett fullbordat brott? Som det är i dag verkar ni se mellan fingrarna, dvs. att man nästintill kan stå och titta på när ett brott begås - jag vill inte tala om att provocera brott - bara för att vara säker på att få fast den stackars sexköparen.

Fru talman! Som jag tidigare sagt har lagen varit i kraft i bara ett år men vi ser redan effekter. Det är långt färre som nu köper sex - man är rädd för att bli kriminaliserad. Sedan till frågan om kvinnan också ska kriminaliseras. Som jag redan sagt är kvinnan i behov av stöd och hjälp. I reservation 5, som bl.a. Ingemar Vänerlöv undertecknat, sägs ju att kvinnor och barn är i behov av psykiatrisk hjälp och av stöd. Men i reservation 6 talas det om en kriminalisering. Detta är motsägelsefullt. Det får vara antingen-eller. Behöver de stöd och hjälp, eller ska de kriminaliseras? Det här går inte ihop. Ingemar Vänerlöv får bestämma sig.
Fru talman! Jo, det kan mycket väl gå ihop. Yilmaz Kerimo säger att de här personerna har försvunnit från gatan. Ja, det har de gjort. Men vart har de försvunnit? Bara för att det här inte försiggår ute på gatan är därmed inte sagt att antalet sexköp har minskat. Yilmaz Kerimo var inne på reservation 5 från oss. Det är bra att den togs upp. Även Kia Andreasson var inne på den tidigare när jag lite grann missförstod frågan. I reservationen säger vi att vi vill ha ett stopp på denna slavhandel i modern tid där kvinnor och barn fraktas österifrån till europeiska storstäder och drabbas av prostitution. Kriminaliseringen håller vi fast vid men denna könshandel vill vi alltså sätta stopp för. Den ska inte fortsätta. Det gäller att motverka den på alla möjliga sätt. Men sedan kan det mycket väl vara så att någon stackars kvinna österifrån mot sin vilja kanske fraktats västerut och sedan hamnar någonstans där hon åker fast så att säga. Vi vill, det framgick av anförandet, att man innan straff för försäljning införs ska ha hittat åtgärder för rehabilitering och vård för de kvinnor som är i behov därav. Jag återkommer till att ni måste tänka på kommande generationer. Dagens unga pojkar och flickor kan till större delen räddas undan prostitution om en tydlig signal omgående går ut om att det är förbjudet att prostituera sig.
Fru talman! Jag håller med om att handeln måste stoppas, men inte så som Ingemar Vänerlöv menar, dvs. att kvinnan också ska kriminaliseras. Man måste titta på orsakerna. I reservation 5 - jag sade nyss att det här är motsägelsefullt - säger ni att de behöver psykiatrisk hjälp, socialhjälp och stöd. Det är vad de behöver. Men tror Ingemar Vänerlöv att kvinnorna, ifall vi kriminaliserar också dem, skulle våga söka hjälp? Nej, det vågar de inte. De vill inte bli registrerade hos polisen, vill inte bli kriminella. Därför söker de inte hjälp och då blir det ännu värre. Vi måste gå till orsakerna till att det har blivit som det har blivit om vi ska hjälpa kvinnorna. Som jag tidigare sagt har lagen varit i kraft i bara ett år. Först får vi se effekterna. Sedan får vi göra en utvärdering och eventuellt utveckla det hela på ett annat sätt.

Fru talman! Jag ska tala om klotter men låt mig först få tacka justitieutskottet och dess kansli för den utomordentliga genomgången och den fina behandlingen av den motion som inlämnats från Riksdagens tvärpolitiska barngrupp med mitt namn som första namn och som handlar om olovlig värvning av barn till väpnade konflikter. Det var väldigt fint att se att ni hade tittat så belysande på frågan. Det är jag mycket tacksam för. Klotter är ett gissel på många orter. Ofta är det ganska få människor som är mycket aktiva och ständigt i verksamhet med sprejburkar för att i skydd av mörkret förstöra husfasader, tunnelväggar och andra större ytor som de anser passar för sitt målande. Jag avstår här från att anlägga några som helst konstnärliga aspekter på vad de här personerna åstadkommer. Den som får sin egendom nedklottrad på detta sätt har svårt att förstå och att ursäkta det hela med att alstren skulle kunna ha något som helst konstnärligt värde. Det handlar i stället om skadegörelse - en skadegörelse som ofta består av in absurdum upprepade signaturer, ord eller figurer. Skrämmande ofta är det rasistiska eller nazistiska slagord. Myndigheter och privatpersoner som försöker komma till rätta med detta klottrande för en ojämn kamp. Trots avsevärda insatser är det svårt att nå framgång och få det att upphöra. Polisen står ofta maktlös, eftersom det gäller att vara på plats just när brottet begås. Det handlar i stort sett om att ta klottrarna på bar gärning. Alltför ofta läser vi i tidningen om poliser som ryckt ut för att gripa klottrande skadegörare. Lika ofta läser vi att de inte haft möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att kunna väcka åtal. Människor blir arga och irriterade men vänder vreden bort från klottrarna och kräver i stället en ändring av regelverket, av lagstiftningen: "Nu måste det bli slut på allt klotter!" "Sedan några år håller ett 15-tal klottrare Västerås i ett järngrepp. Klottrarna har vandaliserat, förstört och smetat ned byggnader och anläggningar på ett sätt som väckt ilska, bestörtning och vrede bland oss västeråsare." Så inleds ett uttalande av socialdemokraterna i Västerås som antogs den 31 januari i år. Uttalandet är ställt till justitieminister Laila Freivalds samt justitieutskottet, så flera av de närvarande i kammaren får tillfälle att läsa det i sin helhet vid ett senare tillfälle. "Arbetet med att sanera och återställa efter klottrarnas härjningar har kostat åtskilliga 10-tals miljoner kr enbart för kommunen", fortsätter det, "pengar som vi långt hellre hade velat använda till skola, vård och omsorg. Till detta kommer de mycket stora belopp som alla andra fastighetsägare fått lägga ned på sanering och reparationer." Fru talman! Västerås är en vacker Mälarstad. Ingen av oss som valt att bo där accepterar den förfulning och förslumning som klottrarnas nattliga härjningar för med sig i vår stad. Klottret ska bekämpas och ska helst vara borta inom 48 timmar. Handlar det om rasistiska eller nedsättande budskap ska det gå ännu snabbare. Redan för några år sedan tog vi socialdemokrater initiativ till att bilda det lokala brottsförebyggande rådet Värna Västerås. Inom Värna Västerås finns också Nätverk mot klotter med representanter för affärsidkare, fastighetsägare, polis, åklagare, skola och socialtjänst. Inom nätverket samordnas en rad åtgärder för att komma till rätta med klottret i Västerås. Vi är naturligtvis starkt medvetna om att klotter inte är en sak bara för regering och riskdag. Föräldrar, affärer, fastighetsägare, företag, föreningar, myndigheter, ja alla har vi ett gemensamt ansvar för att få bukt med klottrarnas framfart. Allas medverkan är viktig för att stoppa klottret. Nu krävs emellertid lagändringar för att få de instrument som ger polisen en reell möjlighet för att ingripa i samband med denna skadegörelse som kallas klotter. Jag vill understryka att de behov av straffskärpning som föreslås i min länskollega Göran Magnussons motion 1999/2000:Ju728 har sin betydelse om man ska underlätta utredandet. Fru talman! Redan förra året instämde justititeutskottet i justitieministerns uttalanden om behovet av att överväga ändrad lagstiftning i vissa avseenden och hänvisade till pågående beredningsarbete. I kväll när jag står i denna kammare vill jag rikta en direkt uppmaning till Justitiedepartementet: Se till att snabba upp departementshanteringen i denna fråga. Tillsätt inga utredningar utan kom tillbaka till riksdagen med direkta förslag som exempelvis kan ha sin grund i de förslag som framkom vid seminariet den 26 oktober förra året och som det hänvisas till i utskottets betänkande.

Fru talman! Tidigare under dagens debatt hänvisade Kia Andreasson till en afrikansk sentens: Det krävs en by för att uppfostra ett barn. Det var en osedvanligt klok sentens. Min korta taletid ger inte möjlighet att utveckla detta, men jag tänkte tala om pornografin. Jag har ibland funderat över hur samhället skulle fungera om vi i kretsen av nära och kära i ett mindre samhälle skulle spela upp live den typ av aktiviteter som varje natt utspelar sig i våra televisionsapparater i de svenska hemmen. Det är fullständigt uppenbart att detta inte skulle få förekomma, helt otänkbart. Jag tror egentligen nästan ingen kunde tänka sig att genomföra någonting sådant. Genom den tekniska utveckling som har skett och det samhälle som vi har byggt upp är det här en verklighet, och vi står i stort sett alla handfallna inför detta. Man utmanar starka krafter om man säger att vi inte vill ha det här och menar allvar med det. Därför tycker jag att det var stimulerande att se den reservation som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat beträffande pornografi om ett tilläggsdirektiv till Sexualbrottsutredningen. Vi har alltså inte någon sådan uppgift i utredningen att se över den delen. Tvärtom finns det skrivningar som säger att vi inte får göra sådana överväganden därför att det då säkerligen kommer att inkräkta på tryckfriheten och annan grundlagsstiftning. Därmed är vi totalt handlingsförlamade. Jag är inte beredd att acceptera det synsättet, utan jag menar att vi måste, med alla medel och alla krafter, motverka det här fenomenet. Jag tycker det är olyckligt om det här ska formuleras som en kvinnofråga eller i ett kvinnoperspektiv. Detta är ett mänskligt perspektiv. Det är ett fenomen som vi inte ska ha. Detta sug efter sexualitet är nästan som en drog i samhället. Ju egendomligare det blir, desto bättre är det. Upp till kamp mot pornografin! Alla krafter ska vara välkomna. När det gäller livstidsstraffet kan jag inte förstå annat än att det måste vara någon teknisk miss. Reservationerna beträffande livstidsstraffet är, utom Centerpartiets som är litet annorlunda, identiska från de övriga partierna. Det är ordet "långt" som skiljer. Det kan inte ha någon innebörd i sak. Vi som varit med i debatten i dag om livstidsstraffet är på det klara med att vi behöver se över det. Med det får jag tacka, fru talman.
Fru talman! Skillnaden i reservationerna när det gäller livstidsstraffet är inte bara ordet "långt". Jag lusläste dem. I reservationen från kd står det att det bör utredas "om" livstidsstraffet "bör" ersättas av tidsbestämt långt fängelsestraff. Alltså bör det utredas om det bör. De övriga reservanterna säger: "En utredning bör tillsättas med uppgift att se över hur man kan ersätta livstidsstraffet med ett tidsbestämt fängelsestraff." Det är det som skiljer. Det var det jag tyckte var så underligt att vi skulle utreda om och bör. Och jag tyckte att det var en intern fråga för Kristdemokraterna.
Fru talman! Jag ser inte det som en skillnad realt sett. Det är klart att det är ett försiktigare sätt att uttrycka det på, och jag kan förstå varför man har formulerat sig på det viset. Men okej, det finns en nyansskillnad där.

Fru talman! Agne Hansson tycker inte att vi i Vänsterpartiet är särskilt övertygande när vi talar om polisen. Vänsterpartiet vill ha fler poliser. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det i dag, och jag har sagt det tidigare, men nu säger jag det igen: Vänsterpartiet vill ha fler poliser. Vi vill ha fler yngre poliser, vi vill ha fler kvinnliga poliser, och vi vill ha fler poliser med etnisk bakgrund. Men vi vill också har mer resurser till förebyggande arbete som inte sköts av polisen. När man ska ta tag i saker sätter man alltid in resurser på katastrofstadiet. Vi tycker man kan titta lika bakåt och se på det primära och det sekundära. Det är riskgrupper som mer eller mindre redan är kända. Där ska polisen inte medverka. Det finns andra människor i samhället som har utbildning och kompetens för att göra ett bra arbete på sekundär nivå.
Fru talman! Självklart är tryggheten för medborgarna inte bara avhängig fler poliser. Det finns en rad åtgärder som jag kan peka på som vi har föreslagit för att se till att det förebyggande arbetet blir bättre. Det är bra, Yvonne Oscarsson, att vi nu igen fått höra att Vänsterpartiet vill ha fler poliser. Ju fler gånger Vänsterpartiet säger det, och ju fler som säger det, desto större tryck blir det på regeringen att få fram resurser till fler poliser. Det är jättebra. Yvonne Oscarsson säger att Vänsterpartiet också är berett att föreslå mer resurser av annat slag. Varför har då Yvonne Oscarsson varit med i utskottet och avstyrkt Centerpartiets reservation om fler civilanställda till polisen? Är inte Vänsterpartiet berett att se till att vi också får fler civilanställda? Varför ser det ut som det gör i samhället? Varför är det som jag beskriver det? Man måste fråga sig om de åtgärder som Yvonne Oscarsson nu är med och utformar tillsammans med regeringen leder åt rätt håll och förbättrar situationen och det förebyggande arbetet. Det finns anledning att trycka på även på den biten: fler poliser och bättre förebyggande insatser.
Fru talman! Agne Hansson och jag är helt överens om det sista. Det behövs mer pengar till kommuner och landsting. Det är inte underligt att Vänsterpartier står för det. En av våra stora frågor inför valet var mer pengar till kommuner och landsting, och framför allt till skola och omsorg. Det är ett av våra stora vallöften. Sedan vill jag bara påminna om att Vänsterpartiet aldrig var med och fattade beslut om att man skulle stänga polishögskolan i Sörentorp. Centerpartiet var däremot med på det beslutet. I det sammanhanget är vi faktiskt oskyldiga. Jag glömde en fråga som Agne Hansson talade om i ett tidigare anförande. Han sade att vi i Vänsterpartiet borde vara oroliga - eller vilket ord Agne Hansson nu använde - eftersom som många vaktbolag i privat verksamhet används. Det är alldeles riktigt. Vi är oroliga.
Fru talman! Jag tar det som ett tecken på att Yvonne Oscarsson och jag är överens om att vi ska försöka minska den privata verksamheten på det området, även om Centerpartiet är för privat verksamhet. I det här fallet är det viktigt för oss att vi får fler poliser och mer resurser till polisen över huvud taget. Tryggheten i samhället ökar för familjerna när våra barn och våra unga får goda uppväxtförhållanden, blir sedda, hörda och bekräftade. Det sker också när föräldrarna ges tillräckligt stöd, vägledning och tid för sina barn, skolan får tillräckliga resurser för att arbeta med barn och ungdomar, för att ta några exempel, och vuxna står upp och visar civilkurage. Det är några sådana åtgärder som behövs. Jag säger det som ett tips. Det finns andra lösningar än att bara ägna sig åt maxtaxeproblem och annat i den förebyggande verksamheten. Det får vi väl anledning att diskutera i andra sammanhang. Fru talman! Jag hälsar Vänsterpartiet välkommet i arbetet att jobba för fler poliser och mer resurser till polisen.
Fru talman! Vi moderater har år efter år i vår budget föreslagit ganska mycket pengar till just poliser. Vi kan nu konstatera att Centerpartiet har gjort en svängning åt rätt håll. Förra året valde ni att ligga på samma nivå som regeringen, trots att vi har påpekat hur mycket mer polisresurser och pengar till den verksamheten som behövs. I år har ni i Centerpartiet lagt er över regeringens förslag. Det går som sagt åt rätt håll. Min fråga är om Agne Hansson i dag vet om Centerpartiet kommer att fortsätta att vilja satsa pengar för poliserna.
Fru talman! Jag skulle i stort sett kunna ställa samma motfråga till Maud Ekendahl. Är Moderaterna berett att följa med Centerpartiet och ge ökade resurser till polisen? De facto har Centerpartiet yrkat mer pengar till rättsväsendet totalt sett än vad Moderata samlingspartiet har gjort under det budgetår som vi nu befinner oss i. För oss är rättstryggheten för den enskilde i alla delar av landet, var man än befinner sig, väldigt viktig. Om nu Maud Ekendahl anser sig vara en särskild värnare om just den delen råder det inga delade meningar oss emellan på den punkten. Välkommen, Maud Ekendahl, med fler resurser upp till den nivå som Centerpartiet bedömer att rättsväsendet i dag behöver!
Fru talman! Jag uppfattar nästan att Agne Hansson tar lite illa upp när jag konstaterar hur det har varit. Det var inte min avsikt med frågan. Jag tycker att det är glädjande att Centerpartiet har gått ifrån regeringens nivå. Centerpartiet har i så många år legat på samma nivå. Man kan inte komma ifrån att ni har haft ett visst samarbete med regeringen emellanåt. Moderaterna har alltid legat högre i budgetar. Just nu talar jag om polisfrågor. Där ligger Moderaternas förslag till budget över Centerpartiets förslag.
Fru talman! Det är riktigt att Moderaternas förslag ligger över regeringens förslag, men ni ligger inte över Centerpartiets. Det är vad vi diskuterar, om vi nu ska diskutera den delen. Vi är båda överens om inriktningen. Maud Ekendahl antydde att vi tidigare har samarbetat med regeringen och inte föreslagit lika mycket resurser i budgeten till polisen som moderaterna har föreslagit. Det kanske var tur det, Maud Ekendahl. Om vi inte tagit ansvar för samhällsekonomin hade vi inte kunnat stå där vi står i dag och satsa på dessa viktiga frågor. Om vi fortsatt att undergräva ekonomin hade förutsättningarna att värna vår rättstrygghet varit betydligt mindre i dag än vad de just nu är. Det är tack vare Centerpartiets ansvarsfullhet som vi nu kan börja en återgång till ökade resurser till polisen. Det är väldigt viktigt att ha med det i bakgrunden när man angriper Centerpartiet för att inte alltid ligga högt när det gäller resurserna. Vi ska erinra oss vilken ekonomi vi utgick ifrån när vi prioriterade resurserna.

Fru talman! Kolleger! Det är väldigt trevligt att få delta i denna mycket viktiga debatt om polisen. Det är ju flera talare före mig som väldigt förtjänstfullt har berättat om polisens centrala roll för ett anständigt samhälle. Då är det lite tråkigt att konstatera att polisen i dag utgör en sorts politiskt slagfält. Det är ju värst där det råder en annan majoritet i länens polisstyrelser jämfört med den som råder i Sveriges riksdag. Men det förekommer även spänningar hemma i mitt eget län, där regeringspartierna faktiskt har ett politiskt majoritetsstöd i styrelsen. Det jäser också bland medborgarna och i folkleden. Risken för medborgargarden är i dag ganska stor, skulle jag vilja påstå. Yvonne Oscarsson tog tidigare upp den här tragiska dödsskjutningen vid någon sorts inbrottssituation. Den är väldigt allvarlig, men den är en produkt av den situation som vi i dag befinner oss i. Jag var själv med om en polisdebatt i Täby by utanför Örebro för inte så länge sedan. Då kom det fram en mängd vittnesbörd från medborgarna. De berättade om deras cyklar, motorcyklar och mopeder som blir stulna och om de inbrott som utförs i de verktygsbodar som bönder tydligen har. Det var en man som vittnade om att han hade satt efter någon med en yxa. Sedan hade hans fru sagt åt honom när han sprang omkring där halvnaken att det kanske vore bra om han i stället bara tog ett basebollträ eller något. Det är ju allvarligt, och det talar om hur människor ser på situationen. Någon annan talare har nämnt effekterna på ett annat håll, den stora privatiseringen av polisen i dag. Fler och fler människor och företag känner sig föranledda att söka sig till privata företag för att garantera sin säkerhet. Det är ju allvarligt. För att ha perspektiv på den debatten är det ju så att regeringen annars är väldigt angelägen om att se till att inte delar av samhället privatiseras och att tjänster utförs privat. Det gäller t.ex. sjukvård. Då är det väldigt allvarligt att polisens arbete börjar utföras privat. Det måste vara än allvarligare tycker jag. Det skrivs ju en del om vem som bär ansvaret för att det är som det är inom polisen. Det är klart att det historiskt har fattats en del strategiska felbeslut. Men de här breven som skickas fram och tillbaka leder ju också till rena annonskampanjer som är lite uppseendeväckande. Sammantaget om man ser på alla de här breven som har skickats mellan polisstyrelserna och Justitiedepartementet är det väl ändå så att de handlar om problemet att få kartan att stämma med verkligheten. Vi får inte den polisverksamhet som vi önskar få levererad, och det beror ju på någonting. Jag skulle vilja påstå att bakgrunden till problemen i dag är den okänslighet på många håll som var karakteristisk när man genomförde närpolisreformen. Man genomförde den ofta utan någon tillförsel av extra resurser. När den genomfördes på andra ställen i världen där man börjat tänka i de här banorna tillförde man resurser för att omorganisationen, som slukar resurser, skulle bli effektiv, bra och positiv. Här drogs i stället nödvändiga resurser tillbaka, och det har blivit ett lägre antal poliser rent fysiskt i många län i Sverige. I mitt eget län, Örebro, är det särskilt kraftigt. Rikspolischefen har ju själv i sin egen polistidning kommit fram till slutsatsen att det faktiskt ofta är viktigare att man har med sig medarbetarna och hela kåren i en sådan här omorganisation än att man följer en teoretisk modell till punkt och pricka. Här finns det alltså anledning att idka lite självrannsakan från hans eget håll. Hur som helst har det här lett fram till att tanken med närpoliser har förfuskats, eftersom det i dag finns för mycket utryckningsverksamhet som är akut. Det finns dock ingen anledning att backa från denna reform. Den är bra. Den ska ligga fast. Vi måste förstärka den och motverka de problem som i dag finns. Ett problem är ju de enorma balanser som finns hos polisen. Det leder, inte minst i mitt eget län i en redan pressad situation för närpolisen, till att fler närpoliser plockas bort för att sättas att beta av de många utredningar som ligger på bordet. Man kan prata mycket om de problem som finns, men jag tänkte också se på de förslag till förbättringar som finns. Det första gäller resurser och utbildning. Det är helt klart att Yvonne Oscarsson, och även Agne Hansson och Maud Ekendahl, har rätt när de säger att det behövs mer resurser. Man måste ju fysiskt ha pengar till att betala de poliser som behövs. Här verkar vi vara överens. Jag ordar inte mer om det. Men de rekryteringsbehov som vi ser framöver, och de vakanser som redan finns i dag, är ju verkligen oroande. Här måste också utbildningen sättas i centrum så att det fylls på med de resurser som framtiden kommer att kräva. Det är viktigare än att resonera och kanske försöka finna vem som är orsaken till de problem som har varit de senaste fem eller tio åren. Det andra gäller arbetssätt och arbetstider. Det problembaserade arbetet är egentligen en självklar lösning. Det är den senaste trollformeln för att få verksamhet att fungera bra. Den är inte mycket att säga emot. Det är bara att hålla med och arbeta på den modellen, en modell som översätts i form av New York, Eskilstuna eller San Diego. Det är ord som snart sagt återkommer i var mans eller kvinnas mun när man pratar om polisverksamhet. Men det måste omsättas i praktiken, och vi måste se till att det fungerar hela vägen ut i rättskedjan. Det måste ju vara så att det även hos åklagarna finns resurser och att man har samma tankesätt i arbetet så att nolltoleransen inte släpps så fort man kommer på åklagarnivå. Man ska gå vidare i processen. Jag har noterat att Centerpartiet har reserverat sig till förmån för fler civilanställda. Det är nog riktigt att civilanställd personal ska sköta mycket av den administrativa verksamheten hos polisen. Folkpartiet betraktar det här som en budgetfråga, men det finns väl anledning att även nämna de civilanställda i detta sammanhang. Inte minst är ju Sveriges deltagande i Schengensamarbetet något som kommer att ställa ganska kraftigt ökade krav på de civilanställda. På ett område tycker jag att det verkar vara särskilt angeläget med civilanställda, och det är på teknikersidan. Det finns i dag en betydande brist i polisutredningarna på vissa ställen. Det beror på att det inte finns tillräckligt med kvalificerade tekniker som kan jobba med utredningarna. Det är väldigt allvarligt om det faller på det när det sedan ska gå till åklagare eller domstol. Sedan är det detta att poliser ska vara poliser. Visst är det så. I dag är det ju så att polismyndigheternas uppgifter av rent administrativ karaktär kan lyftas bort och utföras utanför polisorganisationen. Det skulle leda till ökad kraft och ökad fokusering, tror jag. Det är väldigt viktigt. Det kan gälla trafikövervakning, tillståndsärenden osv. En annan sak som ständigt återkommer, och som Folkpartiet är kritiskt till, är alla dessa evenemang av större eller mindre karaktär. Ofta är de mycket angelägna, men ibland är de av rent kommersiell natur fast de bedrivs i ideell form. Jag pratar förstås om idrott. Det här är något som starkt och kraftfullt drabbar den ordinarie polisverksamheten. Här ser vi fram emot att kunna ha en utredning som verkligen ges i uppdrag att se över möjligheterna att lägga större ansvar på de rent kommersiella arrangemang som sker i ideellt namn. Specialisering är något som kanske har med vidareutbildning att göra. Ett problem som jag nyligen uppmärksammades på, men som Folkpartiet inte har nämnt något om i sin motion, är det här med miljöpoliser. I mina kontakter med Riksåklagaren för inte så länge sedan framkom det att man nu har miljöåklagarna på plats. De har rena skrivbord och är väldig sugna på att börja jobba. Men miljöpoliser saknas. Det är ju väldigt alarmerande att vi inte kan få en kraftfull polisverksamhet för att komma till rätta med miljöbrottsligheten. Där behövs en insats. Men det har självklart också att göra med brist på resurser. Polismyndigheterna är ju tvungna att ta duktiga miljöpoliser, som kanske redan har utbildning, för att täcka upp inom närpolisverksamheten. Jag finner det mycket glädjande att både statsministern och justitieministern har aviserat förstärkningar i vårbudgeten för en av statens kanske viktigaste grundfunktioner, nämligen att man har en polismakt som ser till att våldet mot medborgarna inte tas om hand av medborgarna själva. Det ser jag alltså fram emot, och jag fäster stark tilltro till att Yvonne Oscarsson ska driva detta hårt i sina kommande nattliga förhandlingar med regeringsföreträdarna. Vi i Folkpartiet står självklart som vanligt bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag här bifall endast till reservation 5.

Fru talman! Jag välkomnar att Johan Pehrson är med i denna debatt. Det tycker jag känns trevligt. Angående dödsskjutningen i Skåne säger Johan Pehrson att den är en produkt av den situation som vi befinner oss i. Det skrämmer mig lite att han säger det. En produkt av vad? Är det en produkt av att vi beslutsfattare ständigt talar om hur lite poliser det finns, att det inte är någon mening att vi anmäler, eller vad är så att säga produkten? Jag vill att han försöker förklara detta bättre för mig. Polisen har genomgått en stor omorganisation samtidigt som man har sparat pengar. Det är alldeles riktigt. Det är ett problem med närpolisorganisationen. Och jag håller med Johan Pehrson om att vi måste hålla fast vid att detta är en bra reform och att vi ständigt måste säga att vi tycker det och att vi fortfarande tror på den här idén. Vi människor är ofta skapade så att om vi hör negativa saker och säger det själv, så sprider vi naturligtvis den andan till flera människor. Och till slut sätter det sig så att säga i människor själar att detta är en dålig reform. Då tänker jag framför allt på polisen som fortfarande har problem med att denna reform ska så att säga sätta sig. Då tycker jag att vi som tror på den här reformen så ofta vi har tillfälle måste säga att det är en bra reform. Sedan håller jag också med Johan Pehrson om det som han sade om evenemangen, nämligen att det inte är så självklart att polisen ska bekosta alla ingripanden i samband med evenemang. Men det är inte så enkelt heller.
Fru talman! Det var kloka ord från Yvonne Oscarsson, och jag är beredd att ge henne lite rätt. Jag sade produkt av. Det är väl snarare så att det är symtomatiskt, man slår upp detta. Jag läste i tidningen om den här obehagliga dödsskjutningen två dagar efter att jag hade varit hos medborgare som hade talat om vad de hade för tillhyggen med sig när de följde spår i snön - alla tjuvar är ju inte så smarta - när de jagade dessa människor. Men det är en allvarlig utveckling. Det gemensamma för dessa människor är ju att de inte känner någon tilltro till att polisen ska komma. Där kan vi vara överens. Sedan är det självklart människor som inte mår särskilt bra som tar till vapen på detta sätt. Det finns ju all anledning att fördöma, det är självklart helt riktigt. Man ska tala positivt om polisen. Men man kan inte hur mycket man än talar få verkligheten att så att säga passa in på kartan, utan man måste faktiskt rätta kartan efter verkligheten. Det kan man inte komma ifrån. Och här om någonstans ska vi väl ändå tala om de problem som finns och kanske om behovet av resurser. Man kan ju tycka att det finns ett behov av resurser på alla områden som riksdagens arbete täcker. Men vissa uppgifter som vi beslutar om i riksdagen är mer centrala. Vissa saker kan ju kanske det s.k. privata samhället eller samhället i övrigt klara av utan att vi lägger oss i.
Fru talman! Det jag menar att vi ska tala positivt om när det gäller polisen är naturligtvis inte när det inte är positivt. Jag menar att när vi fattar beslut om en reform som vi tycker är bra så måste vi fortsätta att hävda att denna reform är bra, trots att det inledningsvis kanske innebär problem, för polisen och tyvärr även för invånarna. Det som jag tycker är allvarligt är ju inte när Johan Pehrson och jag utan när andra människor hävdar att polisen inte kommer när den behövs. Det kanske inte alltid ligger sanning i det. Förra veckan var det en artikel i Dagens Nyheter där chefen för Kommunikationscentralen i Stockholm med bestämdhet hävdade att rättssäkerheten vid den akuta utryckningsverksamheten i Stockholm är god och att man upprätthåller den akuta utryckningsverksamheten i Stockholm. Såvitt jag förstår är situationen inte så mycket sämre i Skåne, utan när ledande chefer påstår att polisen kommer vid akuta utryckningar, så kan inte vi påstå någonting annat utan att ha fakta bakom oss.
Fru talman! Yvonne Oscarsson och jag kan säkert komma överens. Men poängen i debatten handlar ju om, vilket Yvonne Oscarsson själv säger, de akuta utryckningarna. Polisen kan oftast komma vid mordförsök. Det är helt riktigt. Polisen kan också komma vid många andra allvarliga brott. Men när det gäller vanliga tillgreppsbrott är faktiskt mitt intryck, efter besök hos poliser och kontakter med medborgare, att polisen inte kan komma, beroende på att man har andra saker som är mycket viktigare. Det är klart att ett lägenhetsbråk där det verkar vara fråga om allvarlig misshandel inte kan prioriteras bort för att polisen ska undersöka två andra lägenhetsinbrott. Polisen ska helst göra mycket fler utryckningar och inte enbart akuta.

Fru talman! Här presenteras och diskuteras förslag från den allmänna motionstiden till förändringar av polisväsendet från enskilda riksdagsledamöter och från partier. Man kan få ett annat intryck när man hör debatten, eftersom man svävar ut i olika frågor. Och hela tiden kommer man in på resurserna. Men resurserna har vi egentligen talat om i flera budgetdebatter och även i den allmänna debatten om trygghet kom vi in på detta. Självklart har antalet poliser betydelse. Men jag tyckte att Yvonne Oscarsson så fint redogjorde för att det också är helheten som har betydelse. Miljöpartiet har samma åsikt som presenterades från Vänsterpartiet. Det handlar ju om tryggheten från början, hos barnen. Men man kan inte lösa dessa problem med bara fler poliser. Men det är klart att vi måste ha ett tillräckligt stort antal poliser för att sköta de uppgifter som vi har satt som mål. Jag ska referera ett afrikanskt ordspråk när det gäller trygghet: Det fordras en by för att fostra ett barn. Det tycker jag är väldigt talande. Det är det nätverket som vi måste skapa i detta samhälle där vi har så små familjeenheter, ibland bestående av bara en kvinna med barn. Det är det som vi från Miljöpartiet vill ge resurser till. Det tycker vi är viktigt. Kristdemokraterna vill göra allt på en gång. Men så enkelt är det inte, eftersom pengapungen inte är så stor. Någonstans måste man ta pengarna. Och det är den debatten som vi hela tiden måste påminna oss om och redovisa varifrån vi tar pengarna. Jag tror att kristdemokraterna har bestämt att vi ska ha bara en karensdag i sjukförsäkringen. Och därifrån får man pengar till några fler poliser. Men det är sådana överväganden som hela tiden måste presenteras, annars får man helt fel bild, att några partier inte alls har intentionen att skapa resurser för trygghet. Jag ska nu gå in på de reservationer som har fogats till betänkandet med anledning av motioner från motionstiden. Det handlar bl.a. om polisens arbetsuppgifter, där Miljöpartiet faktiskt ingår i majoriteten - tyvärr måste jag säga. Jag hade nämligen önskat att vi hade haft en polis som kunde göra lite av varje, som kunde komma i kontakt med personer i samhället på ett annat sätt. Men vi ser också att polisen tillförs så många nya brott. Det är inte så att polisen avlastas, utan nya brott tillkommer hela tiden. Nu handlar det inte minst om IT-brott, så att polisen måste sitta och spana på allt som förekommer i detta sammanhang. Vi måste förstå att något måste föras bort från polisen. Viktigt att ta fram i detta sammanhang är också att dessa förslag kommer underifrån, från polisen själv. Det är ingen som har kommenderat fram dem. När man är ute på besök - det gäller också ROPA rapporten; ROPA står för renodlat polisarbete - har det framgått att för att hinna med det som är jätteviktigt måste någonting föras bort. Den utredning som nu kommer till stånd hoppas jag att regeringen inte ligger länge på utan att det verkligen sker något med det underlag som nu finns både genom BRÅ Det finns också andra förslag när det gäller att se hur vi på bästa sätt använder de 12 miljarder som går till polisväsendet. Det är ju inte bara fråga om en önskelista om att få mer, utan man kan också se var vi skulle kunna minska och göra en överföring inom budgeten. Det finns flera förslag från poliser. Jag kan tänka mig att man i utredningen även kan ta upp sådant. Arbetstiden är ingen lätt fråga. Visserligen säger Riksrevisionsverket i sin rapport att om man minskade övertids och förskjutningstilläggen med 25 % skulle man spara pengar motsvarande omkring 300 polislöner; detta genom att planera polisarbetet på ett annat sätt. Som tidigare nämnts här är det inte så lätt. Det finns äldre poliser i poliskåren som inte kan kommenderas ut, så det här är bara matematiska modeller för hur man skulle kunna göra. Hur dessa poliser mår har också betydelse. Alla kan inte jobba nätter och sena kvällar. Det pågår dock en översyn och det nöjer jag mig med. Evenemangskostnaderna är ett annat område där vi kunde spara pengar. Lokalt skulle de pengar som sparas kanske räcka till flera polislöner. Jag har pratat med Örebro län och där säger man att evenemangskostnaderna kan uppgå till 1 miljon kronor per år - Vi i Miljöpartiet har tidigare haft en reservation om detta men vi får inte med oss en majoritet på förslaget, utan man säger att man ska utreda vidare men frågan uppkom redan 1993. Kulturutskottet och konstitutionsutskottet har också behandlat detta och kommit fram till att man mycket väl skulle kunna låta andra betala evenemangskostnaderna, att polisen inte skulle behöva står för dem. Därför tycker jag att det vore angeläget att nu konstatera att polisen inte behöver stå för dessa kostnader. När det gäller interna utredningar av polisen tycker vi i Miljöpartiet att det är en självklarhet att det, när utredningar görs då poliser anmälts, inte är poliser som utreder, utan att ett oberoende organ gör det. Vidare ska särskilda utredare inom polisen utreda brott mot homosexuella - det har ju varit svårt att få fram just orsaken och att bedöma på rätt sätt. Detta skulle vara ett sätt att komma fram, med den straffskala som är berättigad. Jag kan på sätt och vis instämma i det, dock inte fullt ut. Revisorerna har i förslag talat om att utredare med specialistkunskaper skulle kunna innebära en förbättring inom detta område. Jag yrkar bifall till det förslaget. Miljöpartiet har en reservation om ordningsvakter. Agne Hansson nämnde att bevakning och säkerhet kostar 1⁄2 miljard om året. Det gäller det privata, utanför polismyndigheten. Miljöpartiet tycker inte att det är en positiv utveckling utan anser att polisen ska ha monopol på att vara den som kan ta till våld. Man ska inte med pengar kunna köpa trygghet. Det har framkommit många fall där ordningsvakter faktiskt har varit inblandade i misshandel av vanliga människor. Det är väldigt svårt att komma åt dessa fel därför att ordningsvakter, precis som poliser, har ett skydd i detta med våld mot tjänsteman. Jag har sett en tendens till att sådana åtal läggs ned. Man får inte rätt. I stället blir det en motanmälan. Ordningsvakterna anmäler den person som säger sig ha blivit utsatt för våld mot tjänsteman. Det här är inte en bra väg att gå. I min reservation kräver jag en bättre utbildning för ordningsvakter och en återkommande utbildning så att man får en beredskap för svåra situationer. Vidare handlar det om att prata om etik och moral. I samma betänkande finns det en motreservation från Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet som totalt vill avreglera.

Fru talman! Först och främst vill jag tacka Kia Andreasson för hennes påstående att Kristdemokraterna vill göra allt på en gång, men jag måste väl ändå få understryka att det kanske är att ha en lite överdriven tilltro till oss. Men tack ändå, Kia Andreasson! Att vi hävdar mer resurser till polisen är inte så konstigt, därför att vi faktiskt avsatt 180 miljoner mer än vad regeringspartiet med stöd av Kia Andreasson har gjort. Därför kan vi ha förslag på vad vi vill göra med dessa 180 miljoner. Min fråga till Kia Andreasson och Miljöpartiet blir följande. Kia Andreasson vill göra sig känd för att vara den som värnar miljöfrågor. Det är en hjärtefråga för Miljöpartiet. Hur kan då Kia Andreasson och Miljöpartiet sitta med regeringspartiet och besluta om endast 21 miljoner, som ska räcka både till den nya polishögskolan och till den nya miljöorganisationen? Kia Andreasson, som sitter i Riksåklagarens nämnd, har fått rapporter om att det finns risk för att den nya miljöorganisationen havererar så att man inte klarar av att genomföra det som var tänkt med reformen, på grund av att polisen inte har resurser för att täcka upp från polissidan. Hur har Kia Andreasson tänkt att försöka förändra det i vårpropositionen med sin kollega i regeringen?
Fru talman! Först måste jag göra ett förtydligande av vad jag sade om var Kristdemokraterna fick pengar ifrån till de ökade anslagen till rättsväsendet. Det är från sjukförsäkringen. Människor som är sjuka ska vara två dagar utan lön. Nu är det en dag. Om man är sjuk en vecka ska man få två dagar utan lön. Det måste poängteras att det är därifrån pengarna kommer. Det tycker inte vi är ett bra förslag. När det gäller miljöbrottsligheten har Miljöpartiet tillsammans med regeringen avsatt 30 miljoner till att utveckla hur man löser och bekämpar miljöbrott. Det är inte fel på beloppet i pengar. Jag förstår inte alls frågeställningen. 13 miljoner har gått till åklagarna, som har utvecklat en väldigt bra organisation och anställt särskilda åklagare på heltid för att hantera dessa brott. Men tyvärr kan man inte säga det om polisen. Polisen har också fått ett stort belopp. Men det är inte pengarna, det är inte resurserna det är fel på. Det är en alldeles för lätt problemlösning att säga att bara man ökar resurserna löses alla problem. Det här ett typexempel. Det är polisens organisation det beror på. De har inte kunnat göra detta så tydligt och organisera arbetet på samma sätt som Riksåklagaren har gjort. Det har jag också påpekat här, särskilt när vi hade skrivelsen om ekonomiska brott.
Fru talman! Det var ett tydligt klarläggande av Kia Andreasson. Hon kritiserar starkt polisorganisationen. Man har fått gott om pengar, säger hon. Det är inte beloppet det är fel på, utan det är att man inte kan hantera organisationen för att möta upp åklagarnas miljöorganisation. Av statistiken över landet, som även Kia Andreasson har fått del, kan Kia Andreasson se att det finns län efter län som inte har resurser att tillsätta en enda polis för att möta upp miljöorganisationen, bl.a. det län som Kia Andreasson själv kommer ifrån. Men om det är en organisationsfråga måste Kia Andreasson åka hem till Göteborg och tala med företrädare för Västra Götalands län om hur man där ska ändra organisationen så att man kan göra en uppföljning i denna mycket viktiga fråga. Kia Andreasson tog upp detta med karensdag, och det är ju en intressant fråga. Vi tycker precis som Kia Andreasson annars brukar hävda, att de starka i samhället ska vara med och betala. Vi som är sjuka någon gång ibland kan vara med och betala en extra karensdag med ett tak på tio dagar - precis som i dag - för att göra det lättare för dem som har det så mycket svårare. Sedan hämtar vi inte hela beloppet på karensdagen, Kia Andreasson, utan det är många andra budgetfrågor som vi prioriterar annorlunda för att kunna lägga pengar på miljöorganisationen inom polisväsendet och åklagarmyndigheten.
Fru talman! Det är bra att tala om varifrån pengarna ska tas när man säger att man vill tillskjuta mer pengar till ett visst område. Glömmer man det blir det helt fel. Att en ensamstående mamma med två barn ska missa två dagar i sin sjukförsäkring, den fördelningspolitiken förstår inte jag. När det gäller miljöbrottsorganisationen kunde vi öronmärka pengar till just denna typ av brott. Det var ett långt steg, men att sedan organisera verksamheten är faktiskt upp till polismyndigheten själv. Här har det brustit.
Fru talman! Kia Andreasson sade i sitt anförande att man måste ge trygghet till barnen från början. Sedan gick hon på oss moderater om att vi vill ha mer polisresurser. Jag tycker att detta är en väldigt sned debatt. Det verkar nästan som att både Kia Andreasson och Yvonne Oscarsson vill påstå att bara för att vi tycker att det behövs fler poliser i landet har vi struntat i familjen. Det vill jag med bestämdhet säga, att vi moderater har alltid värnat om familjen. Vi vill stödja och hjälpa familjerna på olika sätt så att de blir starka i sin position, vilket kan bidra till att barnen inte begår brott. Men vi kan inte bortse ifrån att det begås brott. Man börjar ofta att begå brott i väldigt unga år. Man begår brott efter brott, och när man fyller 15 år kommer man in i polisregistret. Det är först då som det blir uppenbart att man har begått ett brott, trots att man kan ha en lång bana med brott som har begåtts före 15 års ålder. Vi moderater anser att barn under 15 år ska kunna förekomma i polisregistret. Vore det inte en väg för Miljöpartiet att ställa sig bakom detta?
Fru talman! Om en registrering i polisregistret skulle kunna lösa dessa grundläggande problem, då hade det inte funnits någon tveksamhet, men Miljöpartiet tror inte att det är någon lösning. Men vi tror att det måste bedrivas en djup forskning om de bästa vägarna. En myndighet som bedriver sådan forskning är Brottsförebyggande rådet. Där har man genom ett nytt projekt försökt att kartlägga vilka som kommer att bli yrkeskriminella. Vilka ungdomar kommer att göra en kriminell karriär? Det är viktigt att veta för att man ska kunna sätta in de rätta åtgärderna. Brottsförebyggande rådet har studerat en åttaårsperiod, och man har sett att de personer som har en kriminell livsstil står för hälften av brotten. De som hamnar i denna kategori är faktiskt de som gör tillgrepp av motorfordon - detta är en ny studie som är mycket intressant. På andra plats kommer de som begår rån, och på tredje plats de som begår stöld. Det är för de ungdomar som begår dessa brott som insatserna måste fördjupas, och då helst på ett tidigare stadium. Socialtjänsten, Maud Ekendahl, måste få de resurser som krävs för detta arbete, som är så nödvändigt.
Fru talman! Jag håller med Kia Andreasson om att man måste vidta också sådana åtgärder. Men det startar ju någonstans innan man stjäl en bil, innan man slår ned en gammal tant och tar hennes väska. Det kanske börjar med att man har som sport att snatta i affärer och senare begår någon annan stöld. Är man under 15 år kommer man inte in i polisregistret, och då är det ingen som vet att brotten har begåtts av Janne Karlsson eller vad han nu kan heta. Jag tycker att man redan då ska göra en markering. Men man ska ta hänsyn till andra saker också. Jag har inte påstått att det skulle lösa alla problem. Men man måste vidta alla åtgärder som går för att få stopp på den typen av brott. Kia Andreasson tog upp en annan sak, och det handlade om ordningsvakter. Där tror jag att Kia Andreasson har missuppfattat hela diskussionen i utskottet om ordningsvakter och det som står i reservationen. Motionärerna anser att det inte är myndigheten som ska styra antalet ordningsvakter utan det är efterfrågan på marknaden som ska göra det. I dag är det Rikspolisstyrelsen som styr det totala antalet. Det är det som är skillnaden. Kom då ihåg att vi är emot ordningsvakter. Vi är emot privata bevakningsbolag och sådant. Men det finns ändå en efterfrågan på ordningsvakter t.ex. utanför krogar där de gör ett väldigt bra jobb. Det är där som vi tycker att man ska ha ett bättre och mer flexibelt system. Men läs gärna reservationen om ordningsvakter på s. 45, så kanske Kia Andreasson förstår det här bättre.
Fru talman! Det är ett härskarbeteende att säga att jag inte förstår. Men jag läser motionen där det står att marknaden ska styra antalet ordningsvakter efter behov. Det sade ju också Maud Ekendahl. Men det tycker inte vi i Miljöpartiet att marknaden ska få göra. Ska människor som har pengar få styra utbudet av ordningsvakter genom att hyra in och betala för bevakning av området där de bor? Det kan vi studera i USA och i Storbritannien där det finns sådana områden som är totalt slutna och bevakade av vakter. Utanför ser det helt annorlunda ut. Så vill inte vi att utvecklingen ska se ut. Dessutom nämnde jag det hot som finns. Om inte dessa ordningsvakter får utbildning och om det inte görs uppföljningar kan det ställa till problem för den enskilde i samhället som är mindre rustad att möta övergrepp från ordningsvakter. Det har skett övergrepp den senaste tiden, och ju fler ordningsvakter det finns, desto större blir hotet. Antalet ordningsvakter ska inte styras av marknadsmekanismer utan det måste polisen sköta. Ordningsvakter ska ju vara ett komplement till polisen.
Fru talman! Jag har en fråga till Kia Andreasson. Det gäller prioriteringar och att man ska välja i politiken. Då är den de facto-privatisering som sker av polisverksamheten allvarlig, när privata vaktbolag tar över. Vad tycker Kia Andreasson och Miljöpartiet är värst, att man har privat produktion av sjukvård med gemensam finansiering eller att man har privat finansiering och privat produktion av polisverksamhet? Det senare har ju gett en del tveksamma resultat, t.ex. när det gäller tunnelbanan, som Kia Andreasson själv pekade på.
Fru talman! Jag vill inte att polisen ska privatiseras. Är det rätt uppfattat att Johan Pehrson frågade hur jag ser på privat finansiering av polisorganisationen. Den ska naturligtvis inte privatiseras. Anledningen till att jag har en reservation om ordningsvakter är att det inte ska ske en sådan utveckling.
Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag uttryckte mig otydligt. Frågan är enkel: Vad tycker Kia Andreasson är värst, privat sjukvård eller privata poliser? Vad tycker Kia Andreasson är mest angeläget att prioritera att förhindra i vårt land?
Fru talman! Jag tycker inte att det går att jämföra. Privat sjukvård kan få finnas. Det har vi inte sagt absolut nej till från Miljöpartiets sida. Privat sjukvård, speciellt när det gäller alternativa insatser inom sjukvården, är naturligtvis viktigt för mångfalden.

Fru talman! Som framgått av debatten här handlar det här betänkandet om en rad polisfrågor. Det handlar om deras arbetsuppgifter, arbetsmetoder, utbildning, arbetstider, arbetsmiljö, om interna utredningar, ordningsvakter, internationellt polissamarbete m.m. Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 2 Beträffande polisens arbetsuppgifter och i fem reservationer som rör evenemangskostnader och polisutbildningen och två reservationer om anmälningsskyldighet vid tillbud och frågan om interna utredningar begärs att utredningar ska tillsättas. I tre reservationer om arbetsmiljö, ordningsvakter och snatteri begärs att regeringen ska återkomma med lagförslag, och det torde kunna tänkas kräva utredningar innan sådana kan presenteras. I de flesta frågor där man kräver utredning har åtgärder vidtagits och utvecklingsarbetet på en rad områden fortskrider. De frågor som motionärerna, i vart fall de flesta, har väckt är på inget sätt nya frågor utan har uppmärksammats såväl på departements som på myndighetsnivå under flera år. Att tillsätta en utredning kan ju vara motiverat om det inte redan pågår ett arbete för att komma till rätta med de problem som iakttagits. Om utredning av sådana spörsmål som man på myndighetsnivå redan arbetar med tillsätts - utredningar som kan vara både kostsamma och tidskrävande - kan det i stället verka hämmande för pågående utvecklingsarbete. Låt mig först säga, innan jag går in på de olika reservationerna, att det finns delar i de olika motionerna där det inte råder några delade meningar om problemen. Det som skiljer oss är att vi i majoriteten och i en reservation från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att de åtgärder som vidtagits i nuläget kan anses tillräckliga, medan man främst från Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern inte har någon tilltro att det arbete som pågår ska leda rätt. Jag ska nu kommentera några av reservationerna. Att kommentera alla skulle ta alldeles för lång tid. Beträffande polisens arbetsuppgifter har vi socialdemokrater och Vänsterpartiet en reservation och majoriteten har krav på en utredning vad avser arbetsuppgifter som i stället kan utföras av andra myndigheter. Jag vill då peka på följande. Det är naturligtvis riktigt att man så långt det är möjligt ska renodla arbetsuppgifterna. I regleringsbrevet till polisväsendet för budgetåret 1999 angavs att Rikspolisstyrelsen skulle beskriva förutsättningarna för att ta andra myndigheter och icke polisutbildade personer i anspråk för uppgifter som normalt utförs av polis. Redovisningen skulle också omfatta andra åtgärder som kan vidtas för att komplettera polisens verksamhet. Rikspolisstyrelsen har redovisat uppdraget, i vilket bl.a. anförts att handläggning av passärenden regelmässigt utförs av civilanställda - något som har pekats på i några av motionerna. Skrivelsen bereds i Regeringskansliet med inriktning på ett ställningstagande under detta år. I Stockholms län har översyn gjorts av de polisiära arbetsuppgifterna och en rapport är sammanställd. En del av arbetsuppgifterna kan myndigheten själv besluta om ifall de ska utföra eller inte. Ett beslut är att vänta inom kort. Övriga delar, uppgifter som följer av lag och förordning, är frågor som polismyndighet och Rikspolisstyrelsen arbetar vidare med. När utskottet våren 1999 behandlade frågan konstaterades att frågan var uppmärksammad och att resultatet av arbetet med den borde avvaktas. Tydligen är man nu av en annan uppfattning. Även frågan om behovet av fler civilanställda är uppmärksammad. Vi socialdemokrater och Vänsterpartiet har inte ändrat uppfattning i förhållande till vad utskottet tidigare har uttalat, nämligen att det bör finnas en väl avvägd fördelning mellan polisutbildad personal och civilanställda. I regeringens regleringsbrev för år 2000 anges också att Rikspolisstyrelsen ska utveckla metoder för att snabbt kunna redovisa rådande personalläge för att bedöma framtida personalförsörjningsbehov. Styrelsen ska också tillsammans med polismyndigheterna säkerställa en lämplig resurs och arbetsfördelning mellan poliser och annan personal. Också beträffande användningen av beredskapspolisen torde motionärerna vara tillgodosedda i och med den förändring som trädde i kraft i oktober 1999. I reservationen om evenemangskostnader begärs en utredning om arrangörernas kostnadsansvar. Också i denna fråga pågår ett arbete inom Rikspolisstyrelsen med att ta fram riktlinjer för hur myndigheterna ska hantera frågan om ersättning för ordningshållning. Riktlinjerna beräknas vara klara någon gång under första kvartalet i år. Det är väl också rimligt att detta resultat avvaktas innan man ställer ytterligare krav. Beträffande reservationen om polisens arbetsmetoder i vilken San Diego-modellen och New Yorkpolisens arbete lyfts fram som efterföljansvärda, torde inte deras arbetsmetoder vara okända för polisväsendet. Jag tror att det råder en ganska stor enighet i utskottet om att det problemorienterade arbetssättet och det brottsförebyggande arbetet bör utvecklas ytterligare - arbetsmetoder som inte avviker så långt från det sätt på vilket polisen i San Diego och i New York arbetar. Det framgår klart både i budgetproposition och i regleringsbrev till polisväsendet att det problemorienterade arbetet ska utvecklas - ett arbetssätt som handlar om långsiktigt, systematiskt arbete som utgår från kartläggning och analys av problem som fortlöpande dokumenteras och kontinuerligt anpassas efter vad utvärderingen visar. Det finns fler verksamhetsmål som tar sikte på det brottsförebyggande arbetet med dokumentation, strategier och samverkan med andra myndigheter och organisationer. En viktig del är naturligtvis också de enskildas engagemang i det brottsförebyggande arbetet. I övrigt kan nämnas, vilket också framgår av betänkandet, att en konferens om polisiära arbetsmetoder kommer att äga rum under våren. Beträffande frågan om polisutbildningen, den som avser rekrytering av utomeuropeiska invandrare, och utbildningsinslag rörande främmande kulturer framgår det av betänkandet att man också här arbetar i den riktning som motionärerna kräver. I den andra delen krävs utredning dels om differentierad utbildning och huvudmannaansvar för polisutbildningen, dels om antagningsförfarandet. Det är inte så länge sedan som polisutbildningen var föremål för översyn, och förändringar har kommit till stånd. En utvärdering som avser mål, innehåll, resultat, arbetsmetoder liksom frågor om kvalitetssäkring, arbetsorganisation och arbetsfördelning har påbörjats. Det är av stor vikt att man följer upp och utvärderar, och jag är övertygad om att om man finner skäl till justeringar när utvärderingen är klar, kommer man också att föreslå sådana. Beträffande antagning till polisutbildningen bör det inte ankomma på riksdagen att fatta beslut om vilken myndighet inom polisväsendet som ska sköta antagningen. Beträffande polisens arbetstider vill jag bara tilllägga, utöver det som har anförts i betänkandet, att i det nu fastlagda löneavtalet är en del kopplad till polisens arbetstidsförläggning. Ett syfte med dessa extra löneökningar som det handlar om sägs vara att stimulera till arbetstidsavtal som effektiviserar verksamheten. Också frågan om polisens arbetsmiljö är uppmärksammad och även den som rör skadeståndsrätten. Till det som anförts i betänkandet kan också läggas att både Polisförbundet och Statstjänstemannaförbundet-Polisväsende genomfört arbetsmiljöundersökningar i sina respektive medlemskårer. Resultatet av dessa är nu föremål för överläggningar med Rikspolisstyrelsen. Självfallet handlar en god arbetsmiljö om resurser men även om andra inslag, men det torde främst vara en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare att lösa i förhandlingar och på annat sätt. Beträffande reservationen om polisens interna utredningar instämmer vi självfallet i vikten av att poliskåren åtnjuter ett stort förtroende hos allmänheten. Det är viktigt att utredningar och anmälningar mot polismän sker i sådan ordning att förtroendet inte rubbas. En utredning 1996/97 gav dock vid handen att hittillsvarande internkontroll fungerat i stort sett väl men att det ändå fanns skäl att stärka den interna kontrollen. Det föreslogs ett visst centraliserat samordningsansvar samt förordades att arbetet vid de länsvisa utredningsenheterna inom polisen koncentreras inom de sju åklagarregionerna. I Justitiekanslerns rapport har inte heller framkommit något som talar för att utredningar generellt sett skulle hålla en icke godtagbar kvalitet. I regleringsbrev för polisväsendet för 1999 har Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att i årsredovisningen ange vilka åtgärder som vidtagits med anledning av JK:s rapport. Den kommer att avlämnas den 1 mars i år. Som framgår av betänkandet har polismyndigheternas resurser i fråga om interna utredningar koncentrerats i linje med vad JK anfört. Redovisningen bör således avvaktas. Jag vill också erinra om att polisen står under tillsyn av JO. Alltså har allmänheten möjlighet att vända sig till JO med klagan om man är missnöjd med polisens agerande. Till sist, fru talman, ytterligare en kommentar som gäller unga brottsoffer som inte vågar anmäla brott till polisen. Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Riksåklagaren, Domstolsverket, Kriminalvårdsstyrelsen och Brottsoffermyndigheten utarbeta ett nationellt handlingsprogram för skydd av vittnen, målsägande och andra bevispersoner. Utöver detta bedrivs ett grannlaga arbete i flera av rättsväsendets myndigheter som tar sikte på skydd för bevispersoner. Det är naturligtvis av fundamental betydelse att offer vågar anmäla brott. Problemet med brott mot unga har också på en hel del håll uppmärksammats inom polisväsendet och är föremål för specialinsatser. Fru talman! Med det anförda vill jag än en gång yrka bifall till reservation 2 under mom. 2 och i övrigt till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna i övrigt.

Fru talman! Först vill jag säga att de poliser av kött och blod som finns i organisationen, som vi nu diskuterar hur bristfällig den är, naturligtvis enskilt gör ett gott arbete. Det finns anledning att understryka det. Det som vi diskuterar är ju organisation, metod, resurser och annat. Det är ju i första hand regeringen som är ansvarig för det, och det är det som inte fungerar. Margareta Sandgren säger att det utvecklande arbetet av polisen fortsätter. Gör det verkligen det? Jag tycker inte att det är så konstigt att man inte har tilltro till det arbetet om det ser ut som det gör och som jag beskrev. Delar inte socialdemokraterna och Margareta Sandgren min bedömning av polisfunktionerna i dag? Margareta Sandgren säger att det ska finnas en personalresurs med en god avvägning mellan polispersonal och civilanställda. Men ni har avslagit vår motion om fler civilanställda. Innebär inte detta att vi behöver fler civilanställda? Vad vill socialdemokraterna göra för att närpoliser ska få vara poliser och inte syssla med utryckningsverksamhet? Jag kan dra en rad exempel på var det fattas poliser just av den anledningen; det handlar inte bara om resursskäl. 50 poliser saknas i Uppsala, likaså i Jönköping. Jag kan ta mitt eget län som exempel. Det handlar om 2 000 poliser och 700 civilanställda i Skåne. Det var några exempel. Vad vill socialdemokraterna göra åt det här?
Fru talman! Den här debatten handlar ju inte om resurserna. Det här har vi diskuterat i budgetsammanhang. Det har ju aviserats från regeringens sida. Både Laila Freivalds och statsminister Göran Persson har sagt att det behövs mer resurser till rättsväsendet och bl.a. till polisen. Till detta återkommer vi i vårpropositionen. Jag tycker att det ska finnas en balans. Civilanställda har fått lämna polisen under de här svåra åren. Vi kan se nu att det har fått effekter, så att polisen får göra arbete som tidigare låg på civilanställda. Vi är ute efter att det ska vara en balans i det här. Dessutom har Riksrevisionsverket pekat på en del när det gäller hur polisens resurser används vid utryckning och annat när de kanske skulle vara i närpolisområdet för att man bättre skulle kunna tillgodose människors trygghet i närområdena. Men vi tycker att det är en uppgift för i första hand Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna att göra den avvägningen.
Fru talman! Jag hälsar naturligtvis med tillfredsställelse beskeden om utredningen - bara den inte tar för lång tid - och om resurstillskottet. Det är ett fall framåt. Men det räcker inte med det. Det gäller också att renodla dessa verksamheter, så att man får fler poliser i operativ verksamhet. Det tror jag är en målsättning som vi bör ha även från den politiska instansen. Hur vill vi se verksamheten? Vi har sagt för vår del att det ska finnas en operativ polisresurs i verksamhet dygnet om i alla kommuner i landet. Det är en viktig målsättning att sträva mot. Sedan vill jag, fru talman, också ta upp detta med polisutbildningen, som har diskuterats här. Vi välkomnar naturligtvis den i Umeå och även ambitionerna om att få till ytterligare en polishögskola. Jag förutsätter att den kommer att vara i södra Sverige. Men man undrar lite över var samordningen finns när justitieministern gräver ett spadtag för polishögskolan och högskolan undrar vad de byggnaderna ska vara till. Självfallet måste vi ha en samordning mellan högskolor och polishögskolor. Var finns den samordningen? Var finns planeringen i dag? Hur står det till på det området? Jag tycker att det är angeläget att få besked om det.
Fru talman! Vid utskottets besök i Umeå diskuterade vi frågan om de lokaler som hade kommit till och som skulle användas för polisutbildning. Det tror man också att de kommer att användas till så småningom. Dessutom använder man sig naturligtvis av högskolans lokaler när det gäller de teoretiska delarna. Det är naturligtvis inte en uppgift för oss här i kammaren att tala om hur man ska använda de resurserna och hur den här fördelningen och den samordningen ska gå till. Det måste ändå vara en uppgift för Rikspolisstyrelsen och den högskola som man kommer att samverka med. När det gäller utredning av polisens arbetsuppgifter vill jag säga att man jobbar intensivt med detta på Rikspolisstyrelsen. Det har också polisen i Stockholms län gjort. Det kommer snart en rapport om hur man ska gå vidare med de uppgifter som polismyndigheten själv kan bestämma om man ska utföra eller ej. Jag tycker att det är viktigt att man renodlar. Om man kan hitta andra som kan utföra arbetsuppgifter som i dag ligger på polisen - det kan vara administrativa uppgifter och kanske också andra uppgifter - ska man naturligtvis göra det. Men jag tycker att det är en sak för polismyndigheterna att titta på hur det ska gå till.
Fru talman! Margareta Sandgren kom med en kommentar till New York-modellen, som vi tog upp tidigare i debatten. Jag håller givetvis med om och instämmer i det som Margareta Sandgren sade om att brottsförebyggande arbete och problemorienterat arbete måste utvecklas mera. Men tyvärr har närpolisverksamheten, som skulle syssla med det här, inte möjligheten att göra det på många håll i landet, eftersom det råder en sådan polisbrist. När det gäller den här närpolisreformen och polisens arbetstider har man tittat på en del län, bl.a. Margareta Sandgrens Jönköpings län. Man hinner inte mer än att slå upp andra sidan i den bok som jag har i min hand förrän man kan konstatera att RRV:s granskning visar att det fortfarande finns betydande brister i polisarbetet. Man tar just upp detta med att man inte kan fylla den här funktionen. Margareta Sandgren stannade vid detta och ville inte på något sätt anamma New York-modellen. Jag fick en känsla av att Margareta Sandgren nästan viftade bort den. Då är min fråga: Har ni övergett den helt och hållet? Tycker ni inte att man skulle kunna ta det bästa i den modellen och använda och applicera på svenska förhållanden?
Fru talman! Det första handlar om polisens resurser. Vi har varit inne på det, så det behöver jag inte upprepa. Jag vet också hur det ser ut i Jönköpings län. Jag vet att man inte hinner med på grund av att man kanske har utryckningsuppgifter eller andra uppgifter. Man hinner inte ägna så mycket tid åt detta. Det är besvärligt. Vi har sagt att vi måste återkomma till det i vårpropositionen och anvisa mer resurser. Jag har inte på något sätt viftat bort New Yorkmodellen. Jag vet inte varför Maud Ekendahl gör sina egna tolkningar från sin bänk av vad vi tycker och tänker här från talarstolen. Jag har absolut inte viftat bort den modellen. Det finns säkert en hel del i den. Men jag tror också att Rikspolisstyrelsen och polisväsendet över huvud taget är uppmärksamma på det som man kan ta till sig. Flera delegationer har varit och tittat på det här. Bl.a. har man kanske fastnat för hur man registrerar och analyserar var brott har begåtts, av vilka och vid vilka tidpunkter osv. Det finns säkert en hel del i detta. Däremot kan man inte anlägga New York-modellen i Sverige. Därtill har vi alldeles för olika situationer.
Fru talman! Man får ändå en känsla av det. Vi har ändå varit på resa dit och bör som politiker kunna ta ställning till vilka delar av New York-modellen som är bra för svenska förhållanden. Men ni har aldrig intresserat er för en sådan diskussion utan säger bara att man inte kan göra detta och att i stället Rikspolisstyrelsen ska titta på det här. Anser inte Margareta Sandgren att vi politiker ska tycka till och lägga fram förslag i sådana här frågor?
Fru talman! Nej, jag tycker inte att politikerna i riksdagen ska ange exakt vilka metoder som polisen ska arbeta efter. Det finns säkert många bra metoder. Jag skulle vilja bolla tillbaka frågan, även om Maud Ekendahl inte har någon ytterligare replik och inte kan svara. Eftersom som vi kan vara överens om att vi inte helt kan applicera New York-modellen på Sveriges förhållanden, vill jag fråga Maud Ekendahl vilka metoder från New York-modellen hon skulle vilja överföra till Sverige.
Fru talman! Det kommer att bli intressant den dag när jag får möta Margareta Sandgren i opposition. Från regeringssidan säger hon här lite raljerande att oppositionen kommer med onödiga förslag, begär onödiga utredningar, som redan är på gång etc. Jag hoppas att Margareta Sandgren verkligen inser vad som är demokratins pelare. Tänk om oppositionen skulle vara tyst, inte skulle tycka någonting och inte komma med några förslag! Då skulle vi inte ha en demokrati. Jag undrar om Margareta Sandgren och Socialdemokraterna är ute efter att vi ska ha en diktatur. När det gäller vad polisen ska syssla med har kristdemokraterna under några år i opposition krävt en utredning. Vi har nu fått en majoritet för detta, och då protesterar Margareta Sandgren och säger att det onödigt. Kan Margareta Sandgren förklara för mig om Europagruppens rapport och Riksrevisionsverkets rapport, utvärderingar av polisens arbete som tydligt talar om att åtgärder behövs, är onödiga?
Fru talman! Nej, jag tycker inte det. Jag säger ju att det pågår ett arbete inom polismyndigheten i Stockholms län, inom Rikspolisstyrelsen och på andra håll, där man tittar på polisens arbetsuppgifter och ser på vilka av dessa som kan överföras till andra myndigheter eller till personer som inte har polisutbildning. Rikspolisstyrelsen har redovisat detta arbete för regeringen, och resultatet kommer att behandlas. Det är mycket på gång. Man ska naturligtvis inte alltid säga nej till utredningar, men jag tycker att man där det pågår ett arbete inte behöver kräva ytterligare utredning. I betänkandet om polisfrågor, där ett antal motioner behandlas, begärs inte mindre än fem utredningar och framförs tre nya lagförslag, som också torde kräva utredningar. Jag menar att man kanske kunde balansera kraven något. Vi kommer att få behandla fler betänkanden som jag tror också kommer att kräva mer av utredningar. Dessa leder kanske inte alltid framåt utan kan ha en hämmande effekt på det utvecklingsarbete som pågår.
Fru talman! I rapporterna anförs att regeringen bör utreda vad polisen ska arbeta med. När det gäller San Diego-modellen hänvisar Margareta Sandgren till utskottstexten, där det heter att denna metod inte på något avgörande sätt skiljer sig från det som kännetecknar det svenska problemorienterade arbetssättet. Min fråga är då: Varför lyckas inte vi lika bra i Sverige med det problemorienterade arbetssättet som man t.ex. gör i San Diego? Det finns två alternativ. Om det är en organisationsfråga, varför säger Margareta Sandgren nej till att utreda organisationen? Om det inte är en organisationsfråga, är det en resursfråga, och i så fall undrar jag om Margareta Sandgren är beredd att säga att vi ska tillsätta mer resurser för att få det problemorienterade arbetet att fungera. Min talartid är snart slut, men jag vill också ta upp frågan att antalet handräckningsärenden på två år har trefaldigats i Jönköpings län. Kan Margareta Sandgren svara på om hon tror att det är en organisationsfråga eller beror på bristande resurser, dvs. på att det inte finns någon närpolis på plats när den skulle behöva ingripa, eftersom den är ute i handräckningsärenden för andra samhällsinstanser.
Fru talman! Om Ragnwi Marcelind hade läst lite mer i betänkandet hade hon funnit att det där står att man i San Diego har arbetat på detta sätt i ganska många år. Jag kan också tänka mig att man i USA kanske ger mer resurser till polisen. Man har där inte inställningen att se samhället som en helhet med andra faktorer som är precis lika viktiga, som skola, vård, omsorg, fritid, kultur och annat som gör att människor får ett bra liv. Jag kan alltså tänka mig att det också är en resursfråga. Handräckningsuppgifterna har naturligtvis att göra med resurserna i samhället i övrigt, inom landstingen, inom kommunerna osv. Polisen är den sista länken i kedjan av dessa instanser och måste ställa upp med vissa handräckningsuppgifter, så att den har fått mer att göra. Det är illa, och det är sant att dessa kan skötas av andra.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga om polisens internutredningar. Margareta Sandgren säger att JK och andra instanser har studerat polisens utredningar och funnit att man inte behöver hysa någon oro för att de går till på ett felaktigt sätt. Vi tror kanske inte heller inom Vänsterpartiet att man behöver oroa sig för det. Det handlar inte om ett faktiskt problem, utan problemet gäller förtroendet hos de människor som anmäler poliser och som inte känner att de blir trodda. De känner i sin själ att det inte har gått riktigt till, eftersom polisen har varit med om att utreda sig själv. Vi ser detta som en förtroendefråga. De människor som inte känner sig vara trodda och tagna på tillräckligt allvar tappar kanske förtroendet också för de delar av rättsväsendet som inte har att göra med internutredningar.
Fru talman! Man har inte funnit anledning att göra några grava anmärkningar mot de utredningar som har gjorts. Också Yvonne Oscarsson förstår väl att det när det gäller om det har använts mer våld än nöden kräver eller än vad man som polisman får använda finns ett väldigt svårt gränsland. De ärenden som leder till åtal går också upp till Personalansvarsnämnden, där de behandlas av allmänföreträdare. Personalansvarsnämnden yttrar sig innan domstolen har fattat sitt beslut. Ofta är det väl så att domstolen hellre friar. Det är möjligt att det förekommer att man tappar sitt förtroende i detta sammanhang. Man kan ändå peka på att anmälningsbenägenheten har ökat. Personer anmäler nu i betydligt högre grad om man anser sig ha blivit illa behandlad på ett eller annat sätt.
Fru talman! Som Margareta Sandgren säger finns det här ett svårt gränsland, eftersom polisen faktiskt får använda våld och ibland gör det. Människor upplever att övervåld har begåtts, även om så kanske inte har skett. Vänsterpartiet har ingen anledning att påpeka eller anse att ärendena utreds på ett felaktigt sätt, utan jag vill upprepa att det här handlar om människors förtroende och människors sanna upplevelse av att ha blivit för våldsamt behandlade. Jag vill också göra en liten inbjudan till socialdemokraterna. Jag skulle när det gäller det brottsförebyggande arbetet vilja höra om Margareta Sandgren kan haka på oss när vi menar att man kanske måste börja i en annan ände. Det brottsförebyggande arbetet kan börja med arbete som inte i sig kan rubriceras som brottsförebyggande. Jag tänker bl.a. på att regeringen har talat om att man ska införa social kompetens som ett ämne inom skolans värld. Man vill stödja barn som har det svårt redan när de är små. Tillsammans måste vi hjälpas åt med att ge pengar till kommuner och landsting för att förebygga att vi år ut och år in ska behöva tala om att vi vill ha fler poliser för att stävja de brott som begås.
Fru talman! I den senare delen har jag ingen annan uppfattning än Yvonne Oscarsson, och det har vi inte från Socialdemokraternas håll heller, utan vi tycker naturligtvis att detta är viktigt. Vi ser samhället som en helhet. Vi tycker att det är ytterst viktigt och ett fundament att man har bra levnadsvillkor och att barnen får en bra uppväxt med bra skola, bra vård och omsorg, bra boende osv. Det är oerhört mycket viktigare. Jag tror att i de klyftor som ändå breder ut sig i samhället så kan vi också se spår av kriminalitet, som har kommit just på grund av detta att några har och några andra inte har. Vad gäller det första som handlar om internutredningar så ska man i årsredovisningen ange vilka åtgärder som man har vidtagit, och vi får väl återkomma till det om det visar sig att det är precis så som man befarar från Vänsterpartiet.

Fru talman! Jag kommer att ta upp den del i justitieutskottets betänkande som behandlar den tvärpolitiska motionen So225, som bl.a. Barbro Westerholm var med om att skriva här i riksdagen under allmänna motionstiden. Tyvärr visas i vårt samhälle fortfarande en intolerans gentemot homosexuella, bisexuella och transpersoner, vilken bl.a. tar sig uttryck i trakasserier, våld och diskriminering. De hätska reaktionerna mot utställningen Ecce Homo, som vi i riksdagens homogrupp visade här i riksdagen för drygt ett år sedan, och det våld som riktats mot homosexuella och deras möteslokaler, inte minst under de senaste åren, talar sitt tydliga språk. Homofobi är samlingsbegreppet för de negativa reaktioner en del människor visar homosexuella. Homofobi beskrivs i nationalencyklopedin som en personlig, irrationell rädsla för homosexualitet, homosexuella människor eller egna homosexuella impulser. Även samhällets rädsla för och intolerans mot homosexuella kan kallas homofobi. Rädsla och okunskap ligger bakom homofobi. Det är därför nödvändigt att på olika vägar med kraft bekämpa de negativa attityder och felaktiga begreppsbildningar rörande homo och bisexualitet som finns i samhället. Vår mening är att transvestiter, transsexuella och andra transgendergrupper självklart ska omfattas av samma skydd mot diskriminering och våld som homo och bisexuella. Dessa grupper benämns just som transpersoner, som är ett vedertaget begrepp. Vi ledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Centern - ja, alla partier utom Kristdemokraterna och Moderaterna - som står bakom den här motionen skriver bl.a. så här om varför denna motion är så viktig: "Vi som parlamentariker i Sveriges riksdag vill medverka till att belysa och synliggöra situationen för människor med olika sexuell läggning och könstillhörighet." Detta är vårt ansvar. Fru talman! Jag hade ju hoppats att även justitieutskottets majoritet hade gjort fullt ut på samma sätt och synliggjort. Men så är det inte. Justitieutskottets majoritet har valt att göra det lätt för sig och samtidigt sälla sig till skaran av osynliggörare. Det jag pratar om är transfrågorna, som för första gången i historien lyfts upp i riksdagsmotioner med bl.a. krav på synliggörande och konkret handlande. Tyvärr har inte justitieutskottet uppmärksammat frågan, och jag kan inte låta bli att undra vad detta beror på. Saknas kunskapen och insikten om vad en transperson är? Eller vad beror det på att justitieutskottet valt att inte ens citera rätt ur vår motion, utan helt och hållet osynliggöra transpersonerna? Förtrycket mot homo och bisexuella och transpersoner tar sig många olika former, alltifrån glåpord och nedsättande omdömen till grovt fysiskt våld och mord samt förstörelse av samlingslokaler. Stockholms universitet lade i höstas fram en avhandling där hon visar att 27 % av tillfrågade homosexuella personer råkat ut för någon form av hot eller våld på grund av sin sexuella läggning. Homosexuella i Göteborg är värst utsatta. Här uppger 36 % av de tillfrågade att de utsatts för hot eller våld på grund av sin homosexualitet. I Norge kom i början av förra året en rapport där våldet mot homosexuella redovisas. Det är NOVA:s rapport från 1999. Enligt denna studie utsätts lesbiska kvinnor dubbelt så ofta för hot som kvinnor i den generella befolkningen. För män är hot ännu vanligare, tredubbelt så ofta. Vidare är de homosexuella männen mer oroliga än de lesbiska kvinnorna för att gå ut. Detta går stick i stäv mot vad som är fallet i den generella befolkningen. Iakttagelserna har lett till debatt i det norska stortinget om vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga våld mot homosexuella. Vi känner inte till några motsvarande undersökningar vad gäller hot och våld mot transpersoner, men undersökningar av våld mot homosexuella har visat att det som provocerar angriparen oftast är vad man uppfattar som könsöverskridande klädsel eller beteende. Då transpersoner ofta skiljer sig ännu tydligare från mängden drabbas de troligen minst lika ofta som homo och bisexuella personer. I maj 1999 möttes homo och bisexuella studenter, Gaystudenterna i Sverige. Det skedde vid en konferens och en riksdag i Linköping, där polisen bedömde risken för oroligheter vara så stor att studenterna tvingades betala 30 000 kr för den vakthållning som polisen ansåg nödvändig för att kunna garantera säkerheten vid mötet. Redan att studenterna tvingades stå för dessa kostnader visar vilken diskriminering homo och bisexuella utsätts för. Samhället ställer ju upp med betydligt större belopp när det gäller säkerheten vid t.ex. fotbollsmatcher, men här krävdes privata medel för att garantera en så grundläggande demokratisk rättighet: mötesfriheten. Det är oacceptabelt att våld, hot och diskriminering mot homo och bisexuella och transpersoner är vardagliga företeelser i Sverige och i övriga världen. Att vara en person med utländskt ursprung och homoeller bisexuell i Sverige är att vara utsatt för dubbelt förtryck. Man möter dels intolerans, rasism och främlingsfientlighet som människor i Sverige visar personer med utländskt ursprung, dels den intolerans mot homosexualitet som såväl svenskar som de egna landsmännen kan visa. Jag vill poängtera att det nazistiska våldet i synnerhet riktas mot homosexuella. Därför måste arbetet med att bekämpa våld, hot och diskriminering mot homo och bisexuella och transpersoner bedrivas på ett tydligt och kraftfullt sätt. Här kommer polisväsendet in. En konkret åtgärd vore att låta brott och våldshandlingar riktade mot dessa grupper utredas av specialutbildad personal som har en mer ingående kännedom om homo och bisexualitet och om transproblematiken än polisen och som därmed har bättre förutsättningar att se mönstren i brotten. Och det är just detta som tas upp i reservation 14, där Vänsterpartiet tillsammans med Folkpartiet och Miljöpartiet ser det som väldigt angeläget att åstadkomma ett bättre skydd genom t.ex. särskilda handläggare inom polisen. En annan åtgärd är insatser för att förebygga de brott och det våld som riktas mot homo och bisexuella och transpersoner. Det kan t.ex. handla om bättre samarbete mellan polis, homosexuellas organisationer, kommuner, lokala brottsförebyggande råd etc. Utskottet säger i sin motivering att man i utskottet inte är övertygade om att särskilda utredningsmän inom polisen generellt är det bästa sättet att tackla problemet. Nej, men det vore inte dumt att tala om hur justitieutskottets majoritet hade tänkt sig att tackla problemet, för justitieutskottet har ett ansvar för dessa frågor. Naturligtvis handlar detta med särskilda handläggare om en lösning som sedan bör ingå i vad alla poliser ska klara av att utreda. Detta återfinner man i regleringsbreven för år 2000 åt bl.a. Rikspolisstyrelsen. Där står under rubriken uppdraget bl.a. följande: "Rikspolisstyrelsen skall, som ett led i kampen mot brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska inslag, upprätta en strategi för att säkerställa att personalen har god kunskap om grunden för dessa brott och om situationen för de grupper som utsätts för dem. I arbetet ska kunskapsstrategier som har utarbetats enligt regeringsbeslutet den 23 juni 1999 beaktas. Utbildningsinsatser som ingår eller följer av strategin bör, där så är lämpligt, samordnas med övriga myndigheter inom rättsväsendet. Strategin skall redovisas till regeringen senast den 15 juni 2000". I betänkandet kan man se i inledningen att utskottets majoritet valt en skrivning där man talar om s.k. homofobiska brott. Det är inte så att det är s.k. homofobiska brott. Det är ett vedertaget uttryck som även regeringen använder, dvs. homofobiska brott. Regeringen ska ha fullt beröm för sina utmärkta regleringsbrev där den på ett kraftfullt sätt visar handlingskraft mot bl.a. homofobiska brott. Det gäller inte bara polisväsendets regleringsbrev utan också åklagarorganisationens, domstolsväsendets, kriminalvårdens, Brottsoffermyndighetens, Brottsförebyggande rådets och Rättsmedicinalverkets regleringsbrev, där man återfinner samma skrivningar. Här är det beröm till regeringen. Men vi får inte glömma bort att detta uppdrag är nytt och att myndigheternas strategier ska redovisas till regeringen senast den 15 juni i år. Det ska för övrigt bli spännande att ta del av dessa strategier. Det tar således tid innan organisationen hunnit anpassa sig till uppdraget. Till dess är det viktigt att Sveriges riksdag reagerar med samma kraft som regeringen väljer att göra mot våldet. Därför finns också den reservation som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet har gjort. Det är också beklagligt att transpersoner uttryckligt undantas från skyddet mot diskriminering på grund av homosexuell läggning. Med undantaget ger man, motivet till trots, genom den nuvarande skrivningen mer eller mindre signaler att transvestiter, transsexuella och andra transpersoner faktiskt får diskrimineras. I betänkandet tar justitieutskottet just upp denna bestämmelse i 16 kap. 9 § i brottsbalken. Men återigen, fru talman, varför missar justitieutskottet just transpersonerna? Fru talman! Det är även intressant att justitieutskottet valt att ta med en fråga som ställts till justitieministern. Frågan tar upp att införa homosexuella i bestämmelsen om hets mot folkgrupp, vilket justitieministern har svarat på. Det handlar alltså om en grundlagsfråga och ett helt annat yrkande i den tvärpolitiska motionen än de yrkanden som tas upp i det här betänkandet. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 14.

Fru talman! Det är glädjande att Tasso Stafilidis nu är nöjd med det som regeringen har skrivit i regleringsbrev och annat. Det visar på att den socialdemokratiska regeringen ändå har tagit dessa frågor på största allvar och att man ämnar att göra någonting åt det. Att man kräver en återrapportering redan i juni månad visar också på det. Jag vill också peka på att en utredning är tillsatt som ska ta upp just den fråga som Tasso Stafilidis berör. Det står också i betänkandet. Det finns samtidigt en särskild utredare som ska titta på olaga diskriminering. Så visst görs det en del. Där vi inte delar Tasso Stafilidis och övriga motionärers synpunkter är att man ska ha en särskild brottsutredare för dessa frågor. Vi är lite skeptiska till att man ska specialisera det. Det är inte det enda krav som har kommit på specialisering när det gäller brottsutredare. Det finns sådana krav också på andra områden. Vi tycker att det är en kunskap och kompetens som ska finnas i hela poliskåren.
Fru talman! Det är helt riktigt att regeringen ska ha beröm. Den har gjort ett väldigt bra arbete. Det är första gången som det finns skrivningar i budgetpropositionen om de homofobiska brotten. Regeringen har också tagit väldigt allvarligt på detta och ser kopplingarna till det nazistiska våldet som främst riktas om homosexuella. Där är vi överens. Jag har full respekt för den bedömning som justitieutskottets majoritet har valt att göra. Vi kan trots det inte blunda för de fall som uppstår och den okunskap som återfinns i polisväsendet. Det behövs kunskap, och polisväsendet är också berett att ta till sig den kunskapen. Men fram till dess att den har nått ut i hela organisationen måste även Sveriges riksdag och justitieutskottet ta det ansvar som regeringen nu tar för en långsiktig lösning. Visst kan man se det som att det kanske är onödigt med särskilda utredare. Men vi ser det trots allt som viktigt, eftersom människor far illa. Precis innan nyårsafton var det en homosexuell man som blev nedstucken med kniv utanför sin bostad här i Stockholm. Vi har flera fall. Jag har här en lista med ett trettiotal personer som har blivit knivhuggna eller mördade på grund av sin homosexualitet, inte minst ishockeyspelaren Peter Karlsson som blev mördad med 64 hugg.
Fru talman! Det har blivit känt på senare år. Man har kanske inte tidigare känt till att det var på grund av sin homosexualitet eller annan sexuell läggning som dessa personer blev trakasserade, utsatta för övergrepp och annat och kanske också mord i vissa fall. Vi behöver förbättra våra kunskaper. Det är riktigt. Men samtidigt har vi, Tasso Stafilidis, ställt oss bakom regeringens budgetproposition, i vilken det också framgår att detta är prioriterade brott som ska åtgärdas. Regeringen har också vidtagit de åtgärderna i regleringsbreven. Vi behöver som sagt förbättra våra kunskaper. Det är en process. Vi jobbar på så fort vi kan för att förbättra situationen också för denna grupp.
Fru talman! Det Margareta Sandgren tar upp är glädjande. I varje fall har majoriteten i riksdagen ställt sig bakom budgetpropositionen och skrivningarna vad gäller det aktiva deltagandet och kraftsamlingen mot de homofobiska brotten. Jag måste samtidigt återupprepa min fråga om hur utskottet har behandlat frågan om tranpersonerna. Det är trots allt första gången som dessa frågor tas upp i motioner i riksdagen. Det är två motioner. Det är en enskild motion av Barbro Westerholm som enbart handlar om transsexuellas rättigheter och sedan den tvärpolitiska motionen där vi lyfter fram problematiken som transpersonerna utsätts för. Vad beror det på att justitieutskottet inte i sina skrivningar ens har nämnt att vi faktiskt har med detta i våra yrkanden? Finns det inte någon kunskap i utskottet? Vad beror det på att ni helt och håller valt att osynliggöra transpersonerna?

Fru talman! Jag vill först tacka för utskottets relativt välvilliga behandling av min motion Ju214. Det är glädjande att Rikspolisstyrelsen nu tagit initiativ till en samverkan med Försvarsmakten. Det är vidare utmärkt att man äntligen är beredd att pröva modern teknik vad avser kartor. GPS-markering under eftersökningar vore naturligtvis också ett väldigt stort steg framåt. Jag kan också glädja mig åt att internationella erfarenheter nu kommer att kunna tillämpas även i Fortfarande finns det dock påtagliga brister att åtgärda. Jag ställde en fråga till riksdagens utredningstjänst angående statistiken över försvunna personer, frekvensen av återfunna samt vilka metoder som använts vid eftersökningen. Det visade sig att statistik i stort sett saknas. Man har dock nu tagit fram en ny blankett att användas vid eftersökning enligt räddningstjänstlagen. Jag hoppas verkligen att den nya statistiken med den nya blanketten kommer att göra det möjligt att utvärdera vilka metoder som fungerar vid olika typer av eftersökningar. Såväl rent medmänskliga som ekonomiska hänsyn talar för att man ska använda den effektivaste metoden vid varje tillfälle. Fru talman! Som en hjälp på vägen när det gäller utvärderingar har jag nu precis erhållit slutrapporten, jag har den här, från polisen i Essex. Rapporten behandlar främst olika metoder att med hund hitta försvunna personer. Den behandlar olika modeller för träning av hundar likväl som erfarenheter med olika hundraser. Essexpolisen började samtidigt träna två blodhundsvalpar och två schäfervalpar. Träningen genomfördes på samma sätt, med s.k. scent article. Det betyder att hunden får lukta, scent betyder "vittring" här, på något föremål. Samtliga fyra hundar tränades alltså på samma sätt. Studien gjorde helt inom den ordinarie verksamheten hos Essexpolisen. Samtliga spåruppdrag gällde verkliga försvunna personer eller brottslingar på rymmen eller på flykt från brottsplats. Resultaten är mycket intressanta. För det första visar det sig inte överraskande att blodhundarna redan som mycket små var helt överlägsna de vältränade hundarna av andra raser. För det andra, och det var något mer överraskande, visade det sig att de två schäfervalparna tidigt utvecklade en förmåga till spårning som var vida överlägsen de vanliga, vältränade tjänstehundarnas. Dock nådde de inte riktigt upp till blodhundarnas förmåga. Det förefaller alltså helt klarlagt att inte bara medfödda skillnader utan även träningsmetoderna har en avgörande betydelse för resultatet. Fru talman! Rapporten rekommenderar följande konkreta åtgärder: För det första att scent articlemetoden används vid träning av såväl ordinarie tjänstehundar som speciella trailing hounds. För det andra att alla befintliga tjänstehundar omskolas med en scent article-metod. För det tredje att standardbehörigheten för polishundar alltid ska innehålla träning på hårt underlag, underlag kontaminerat med andra vittringar samt operationella svårigheter. För det fjärde att alla polishundstävlingar ska göras om så att man tävlar även med scent articlemetoden. För det femte att en nationell standard utformas så att spårande hund kan användas som bevisning i domstol. För det sjätte att en speciell organisation bildas för att bevaka och vidareutveckla spårning med scent article. För det sjunde, slutligen, rekommenderar Essexpolisen kraftfullt att inrikesdepartementet i London överväger att till alla polismyndigheter som specialister tillhandahålla blodhundar. Fru talman! Avslutningsvis vill jag uppmana alla intresserade som vill ta del av den här rapporten att ta kontakt med mig så kan jag lämna eller sända över den. Med en "Shakespearesk" ordlek kallar man den

Fru talman! Jag skulle bara vilja göra ett förtydligande när det gäller reservation 12, Polisens interna utredningar. Där har Vänsterpartiet och Miljöpartiet uttryckt en avvikande mening beträffande det sätt på vilket de interna polisutredningarna äger rum när poliser har begått brott. Vi har tidigare varit med på den här typen av reservationer, och jag tror faktiskt att partiet fortfarande har den grundinställningen att det inte är helt bra om det är. Det behöver ju inte betyda att det i sak är bristfälligt, det arbete som utförs inom polisväsendet. Det här är ju ytterst en förtroendefråga. Allmänheten måste ha fullt förtroende för att det här går rätt till. Då får man respektera att det inte räcker med att man gör interna utredningar inom väsendet och konstaterar att det här fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är alldeles uppenbart att det inte räcker. Man måste vidta vissa förtroendeåtgärder. Då är kanske det som är angivet i reservationen en rimlig väg. Det behöver inte vara den enda vägen. Jag tror att det avgörande elementet är att man i det här hänseendet tillför utredningsväsendet personer som är helt oberoende eller fristående från polisen. Det gäller egentligen åklagare också. Åklagare och poliser kör mentalt ihop. Det är ungefär samma gäng. Det måste alltså in något annat element för att man ska få den här tilltron. Med den markeringen hoppas jag att vi har förtydligat oss.

Fru talman! Jag vill bara tacka Rolf Åbjörnsson för hans instämmande i mitt tidigare inlägg. Jag tycker att det är glädjande att kristdemokraterna ansluter sig till vår reservation. Tack för det!

Fru talman! Den 30 november förra året hade våra fyra största dagstidningar ett gemensamt reportage. Det gav en skrämmande bild av hotet mot demokratin. En av rubrikerna löd så här: Våldet skrämmer till tystnad. Och det handlar inte bara om hot från mcgäng och de nazistiska organisationerna. Rädslan att vittna och att anmäla, att ställa upp på rättvisans sida, håller på att breda ut sig i hela samhället. Detta är mycket allvarligt och oroande. Några veckor före jul blev en ung grabb i tjugoårsåldern utan anledning nedsparkad och skadad i sin axel. Händelsen inträffade i centrala Sölvesborg, i min hemkommun. Sölvesborg är som säkert hela kammaren känner till en ganska liten stad. Det är en av landets mindre kommuner. Det fanns ett vittne som var berett att ställa upp och vittna om händelsen. Men offret vågade inte anmäla! Våld och hot om våld sprider sig långt ned i åldrarna. Rädslan att ingripa och vittna håller på att sprida sig som en cancersvulst i hela samhället från ungdomarna på stan till oss medelålders och äldre, till arbetsplatser och skolor där man blundar eller inte lägger sig i då människor mobbas. Detta är mycket allvarligt. Det är ett hot både mot rättssäkerheten och mot vår demokrati. Fru talman! Antalet brottsoffer måste minska. Det är viktigt att samhället markerar att man står på brottsoffrens sida. Det kräver naturligtvis att rättsväsendet har tillräckliga resurser, och här brister det i dag. Men det handlar också om hur resurserna används och om vilket civilkurage som vi vanliga medborgare, unga såväl som äldre, har och vågar ha. Vi moderater har länge argumenterat för att övergrepp i rättssak och mened ska bedömas som lika allvarligt. Båda brotten utgör allvarliga angrepp såväl mot rättssamhället som mot enskilda. Kan vi inte bromsa och stävja de här tendenserna hotas grunden för vårt rättssamhälle. Lagstiftning och straffskalor måste ge signalen att det är viktigt och rätt att ställa upp och vittna, och att rättssamhället ställer upp för vittnen och för dem som vågar anmäla brott. Det känns därför som att vi i dag tar ett litet steg på vägen då utskottets majoritet trots reservation från socialdemokrater och vänsterpartister ställer sig bakom förslaget att ge regeringen till känna att de båda brotten mened och övergrepp i rättssak ska ha samma straffvärde. Det är bara att beklaga att vi inte kunde få ett enigt utskott på den här punkten. Fru talman! Jag övergår nu till att kortfattat kommentera några av de reservationer och särskilda yttranden som vi moderater lagt i det här betänkandet. I betänkandet behandlas en motion om den s.k. sexköpslagen. Då denna lag antogs av riksdagen reserverade vi moderater oss. Vi har hittills inte haft anledning att ändra ståndpunkt i frågan. Vår uppfattning då lagen antogs var att den var mer symboliskt betingad. Vi har fortfarande den uppfattningen, och vi tycker att det är fel att bemöta sociala problem med kriminalisering. Dessutom innebär lagen att endast en av parterna, köparen, kriminaliseras, vilket måste anses som ganska märkligt och svårt att förstå. Det är lagligt att bjuda ut en sexuell tjänst men inte att köpa den. Förnuftsmässigt och moraliskt är denna tingens ordning mycket svår att förstå. Det är alltså tillåtet att inbjuda till ett brott, att bjuda ut en sexuell tjänst, men att köpa den tjänst som bjuds ut är straffbart. Vi har ingen motion i denna fråga, men vi har markerat vår uppfattning i ett särskilt yttrande. Fru talman! Moderata samlingspartiet avvisade lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, den s.k. BBS-lagen. Lagen ålägger innehavaren av en elektronisk anslagstavla att under straffansvar dels hålla uppsikt över innehållet i meddelanden som sänts till anslagstavlan, dels sålla bort och förhindra vidare spridning av sådana meddelanden som utgör brott enligt vissa särskilt angivna brottsbalksregler. För att förstå det orimliga i den här lagen kan det vara lämpligt med en liten och mycket kort liknelse. Det är lika orimligt att hävda att en kaféägare ska hålla uppsikt över det som sägs inne i kafélokalen som att hävda att en systemadministratör ska hålla uppsikt över det som yttras på BBS:en. Vi anser att lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor bör upphävas. Det verkar som om de som står bakom lagen inte helt insett hur den nya tekniken faktiskt fungerar, även om vi i den här kammaren använder den dagligen. En berättigad fråga till er som står bakom lagen är om ni känner till något fall där lagen kommit till praktisk användning. Och i så fall har ni alla möjligheter att redovisa det i fortsättningen av denna debatt. Fru talman! Samhället måste stå på brottsoffrets sida. Det upprepar jag gärna många gånger. Svårigheten att delge vissa misstänkta gärningsmän innebär kostnader och merarbete för rättsväsendet, men ännu allvarligare är det att det orsakar onödigt lidande för brottsoffren. I vissa fall har det gått så långt att misstänkta brott hunnit preskriberas på grund av att gärningsmannen har hållit sig undan delgivning. Detta är stötande. Ett sätt att komma till rätta med nuvarande förhållanden vore att ändra delgivningsreglerna så att den misstänkte skulle anses delgiven och preskriptionen därmed bruten redan när den misstänkte delges förundersökningsprotokollet. Vår uppfattning i denna fråga har vi redovisat i reservation 17 i detta betänkande. Fru talman! Vi moderater, i likhet med utskottets majoritet, anser att livstidsstraffet ska vara kvar som påföljd för särskilt grova brott. En minoritet av utskottets ledamöter vill avskaffa livstidsstraffet, vilket har markerats i en del reservationer. Vi moderater anser dessutom att livstids fängelse ska införas i straffskalan för grovt narkotikabrott. Narkotikabrottslingar profiterar hänsynslöst på andra människors olycka och beroende. Lagens strängaste straff, livstids fängelse, bör därför kunna ingå i straffskalan för grova narkotikabrott. I detta sammanhang vill jag ta upp att en enig riksdag hösten 1998 hade en annan uppfattning då det gällde livstids fängelse. En enig riksdag ställde sig bakom att straffskalan för brotten olovlig kärnsprängning och olovlig befattning med minor skulle omfattas av livstids fängelse. Har ni ändrat er nu när det gäller livstids fängelse även då det gäller dessa brott? Det står nämligen inte något undantag i era reservationer. Jag utgår från att ni i era anföranden redovisar er inställning i den här frågan. Man har naturligtvis rätt att ändra sig efter hösten 1998. Man borde ju ha tagit med det i sina motioner. Fru talman! En mycket stor andel av alla brott begås av ett mindre antal brottslingar. Vi har fått en kategori brottslingar som närmast kan klassas som yrkesförbrytare. Ett av skälen till detta anges, bl.a. av många polismän, vara den s.k. mängdrabatten vid många brott. Har en brottsling begått ett antal brott som renderar ett visst straff, vet han att straffet blir oförändrat eller bara obetydligt längre även om han skulle begå ytterligare brott av samma typ. Om ett grovt brott normalt leder till ett års fängelse, så leder fem liknande brott till bara en minimal straffskärpning. Och det förekommer, som ni alla känner till, att brottslingar begår brott under sin permission och att detta inte alltid föranleder straffskärpning. Det förekommer också att brottslingar begår ytterligare brott i väntan på sin rättegång och att detta bara resulterar i en mycket liten ytterligare påföljd om ens någon. Att ta bort eller kraftigt minska mängdrabatten ger flera goda effekter. Det skulle sända en tydlig signal från samhället att ytterligare brottslighet inte accepteras. Det skulle dessutom leda till att färre brott begås och därmed till färre brottsoffer. Vi moderater har tidigare väckt förslag om att mängdrabatten ska avskaffas eller användas mer restriktivt. Det är tyvärr endast de moderata ledamöterna som har ställt sig bakom kravet. Och detsamma gäller tyvärr i dagens betänkande. Detta är olyckligt, inte för mig, inte för moderaterna utan för alla de som i framtiden riskerar att bli brottsoffer. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till den första reservationen där vi moderater finns med, nämligen reservation 14. Samtidigt vill jag påpeka att vi naturligtvis står bakom alla moderata reservationer och särskilda yttranden.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas straffrättsliga frågor och motioner från allmänna motionstiden, vilket gör att den här debatten kommer att spänna över ett ganska vitt område. Det kommer att göra att debatten inte alltid är så lätt att följa för åhörarna, eftersom vi byter från ämne till ämne. Fru talman! Jag tänker ta upp ett par av de reservationer som Vänsterpartiet har i detta betänkande. Den första reservationen som jag vill beröra är reservation 2 om asylsökande och invandrade kvinnors situation. Vi vet i dag att många av de asylsökande kvinnorna som inte har fått uppehållstillstånd i Sverige och som också väntar sig en utvisning håller sig gömda. Vi vet att många av dem jobbar svart hos arbetsgivare som utnyttjar deras situation - om de blir upptäckta kommer de att bli utkastade. Vi vet att väldigt många av dessa kvinnor blir sexuellt utnyttjade, misshandlade och lever under ganska vidriga förhållanden. Men dessa kvinnor vågar i dag inte vända sig till polis för att göra en anmälan eller vända sig till rättsväsendet för att få hjälp, eftersom de faktiskt befinner sig olagligt i Sverige. Man skulle kunna säga att de kanske får skylla sig själva och att det är bättre att ge sig till känna hos polisen och i så fall bli utvisad. Men många av dessa kvinnors situation är mycket svår. För att kunna belysa denna problematik och för att ändå kunna försöka hitta någon lösning för att se till att vi inte har en grupp som lever här i Sverige, oavsett om den lever här olagligt eller inte, och blir så utsatt och så utnyttjad som många av dessa kvinnor blir. Därför har vi i en motion väckt ett förslag om att Sexualbrottskommittén bör belysa den här problematiken och att kommittén bör få ett tilläggsdirektiv för att även ta med denna problematik. Tyvärr är det bara Vänsterpartiet i justitieutskottet som har ansett denna fråga vara viktig att driva. Det tycker vi är synd, därför att oavsett på vilka grunder som dessa kvinnor är här så måste vi ändå i Sverige se till att ingen kvinna ska behöva utstå misshandel och sexuella övergrepp utan att vi på något sätt ska kunna skydda dem och kunna ge dem hjälp. Nästa reservation som jag tänkte ta upp handlar om försäljning av sexuella tjänster. Jeppe Johnsson berörde också det absurda i denna lagstiftning. Moderaterna säger att det är fel att kriminalisera ett socialt problem. Jag tycker att det är ett ganska intressant resonemang från moderaterna om vad som är ett socialt problem. Vi i Vänsterpartiet blir ganska ofta angripna när vi säger att det är en felaktig väg att kriminalisera själva missbrukaren, själva narkomanen, i dennes missbruk. Vi anser nämligen att det här är ett socialt problem. Där blir vi alltså ofta ganska hårt angripna från Moderaterna som menar att vi inte ser allvarligt på missbruksproblemen och att vi inte ser tillräckligt allvarligt på narkotikan och narkotikafrågorna. Vi skulle inte tillräckligt vilja bekämpa sådant. När moderaterna använder det resonemanget i fråga om prostitution blir det ganska intressant. Innebär det att jag egentligen kan anklaga er moderater för att inte ta tillräckligt seriöst på detta med att män köper kvinnors kroppar - alltså på att det existerar i ett land att man kan köpa en annan människas kropp? Det är nog inte riktigt så Moderaterna menar men ibland är det intressant att tänka över vilket resonemang som används i olika frågor. Vi i Vänsterpartiet är väldigt positiva till att den här lagstiftningen kommit till stånd. Senast i måndags besökte jag Prostitutionsgruppen i Göteborg. Tidigare, före lagstiftningen, hade man över 300 gatuprostituerade. I dag har man knappt 100. Men viktigast av allt är att man ser att det är en minskad tillströmning av unga flickor. Sedan vet vi att det här också finns på Internet och att det finns prostitution inomhus men detta har alltid funnits. Hos de grupper som arbetat med frågan mycket länge och som har kartlagt detta har det här inte varit ett problem som inte har existerat - att prostitutionen varit dold eller att det inte har funnits på Internet. Det har alltså också funnits men man har kunnat sätta in åtgärder vad gäller den grova gatuprostitutionen. Detta är en framgång. Sedan vill jag lyfta fram en av de, som vi i Vänsterpartiet tycker, viktigaste reservationerna. Det gäller livstidsstraffet. Varför vill vi ha en utredning där man egentligen ska ha som målsättning att avskaffa livstidsstraffet? Ja, det finns två mycket tydliga skäl. Det ena skälet är egentligen strikt juridiskt men det är också att se i ett rättssäkerhetsperspektiv. Det handlar om att skilja den lagstiftande makten från den dömande makten, om att man inte på något sätt får sammanblanda dessa två. När det gäller det hårdaste straffet som vi har i Sverige är det just fråga om denna sammanblandning. Domstolarna dömer men trots allt är det sittande regering som sedan genom nådeinstitutet de facto kommer att bestämma hur pass lång strafftiden ska vara. Det här är en farlig sammanblandning och något som dessutom definitivt bör undvikas eftersom det gäller det allvarligaste straffet som finns i ett land. Bara i det perspektivet bör man faktiskt se över det här och göra en ändring. Det andra skälet har att göra med vad som händer med straffet i sig. Detta är ganska intressant när man går in och tittar närmare på det. Vi här i riksdagen har ju egentligen inte en enda gång diskuterat eller debatterat och inte heller skärpt straffskalor eller förändrat någonting. Vad har då hänt med livstidsstraffet under tio år? Ja, 1989 hade vi 26 livstidsdömda i Sverige. Nu vid årsskiftet hade vi 101 livstidsdömda - alltså en ökning med 300 %. Då kan man fråga sig: Har brottsligheten i Sverige ökat på motsvarande sätt? Har antalet mord i Sverige ökat med 300 % eller har den grova våldsbrottsligheten ökat? Nej. BRÅ:s siffror kom häromdagen. Våldsbrottsligheten har ökat med 40 % under 90 talet, så där ser man att benägenheten att använda sig av livstidsstraffet har ökat. Men viktigast av allt är att titta på hur långa strafftiderna är. För tio år sedan fick man nåd när man suttit fängslad i ungefär sju-nio år. Då fick man straffet tidsbestämt. Tidsbestämningen gällde något mellan 12 och 14 år. I dag har de flesta av de här personerna inte ens fått straffet tidsbedömt. Vi kan titta på perioden 1995-1996 och på dem som fick straffet tidsbestämt. Var hamnade man då? Ja, det låg någonstans mellan 14 och 23 år. De som i dag suttit fängslade längst, utan att ha fått straffet tidsbestämt, har suttit inne i drygt 21 år. Den som suttit fängslad längst efter det har alltså suttit fängslad i 18 år utan att få straffet tidsbestämt. När det gäller de senaste tidsbestämda straffen handlar det om 24 år. Vidare ligger ett på 19 år och ett på 18 år. Vi ser en enorm ökning i strafftiderna; detta utan att Sveriges riksdag en enda gång har diskuterat och talat om straffskärpning, om höjda straffskalor. Jag tycker att detta är allvarligt. Kontrollen över straffsatser och över den dömande makten ska ske genom lagstiftning, inte genom att regeringen utifrån olika opinionsbildningar, utifrån förändringar i samhället, helt plötsligt ändrar straffsatser. Vi i Vänsterpartiet är oerhört oroade över de långa strafftiderna i dag och vi är oroade över att det är så många som i dag sitter på våra fängelser som inte har den blekaste aning om när de kommer ut eller om hur det ska bli. Detta skapar oerhörda problem också när det gäller återanpassningen. Det är inhumant att låta människor sitta fängslade under sådana förhållanden och det är inte bra i ett behandlingsperspektiv. Därför vill vi ha en utredning. Tyvärr måste jag säga att det är synd att det i dag finns tre reservationer - det finns ju lite olika utgångspunkter i frågan när man uppmärksammat problemen. Men jag önskar att vi åtminstone framöver kommer överens om att vi måste titta närmare på frågan. Vi kan ha lite olika infallsvinklar och vi kan vara mer eller mindre säkra eller osäkra på detta med ett avskaffande eller inte eller om man ska titta på någonting annat. Men låt oss här från riksdagen åtminstone gemensamt titta på detta och faktiskt ta vårt ansvar i den frågan! Avslutningsvis ska jag tala om den reservation som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har när det gäller straffsatser och övergrepp i rättssak. Jeppe Johnsson från Moderaterna var väldigt duktig i sin argumentation här om hur viktigt det är att komma åt detta, om hur rädslan sprider sig och om att detta börjar bli en cancersvulst. Vi i Vänsterpartiet är också oroade över den rädsla som sprider sig men vi tror inte att det är ytterligare straffskärpningar gång på gång som är det som kommer att åstadkomma en förändring i frågan. För knappt ett och ett halvt år sedan skärpte vi straffet. Vi bör också se vad den straffskärpningen gjort. Men viktigt är också när man börjar debattera på det här sättet att fråga: Bör inte övergrepp i rättssak ligga på samma straffskala som mened? Jo, det kan säkert verka ganska logiskt och realistiskt. Jeppe Johnsson, våld mot tjänsteman är också ett väldigt allvarligt brott men det ligger faktiskt t.o.m. under övergrepp i rättssak på straffskalan. Bör vi kanske ändå inte se över detta? Det finns en fara i att i en debatt hela tiden bara jämföra olika straffskalor. Vad som behövs för att ge vittnen trygghet - för att skapa trygghet och få människor att ställa upp - tror jag är att vi får en bättre polis som tar hand om vittnen och brottsoffer när någonting händer. Det behövs bättre kunskaper där. Hela rättsväsendet måste ha bättre kunskaper om bemötandet och om hur man stöttar. Även om straffen skärps när det gäller övergrepp i rättssak är det tyvärr så att de som hotar och som säger sig vara beredda att misshandla någon grovt eller att slå ihjäl någon är beredda att begå brott som är mycket grövre och för vilka gäller mycket hårdare straffskalor än för övergrepp i rättssak. Jag tror därför inte att den saken förändrar något i sammanhanget, utan det handlar om åtgärder på ett mycket bredare plan. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 19 men för den skull står vi givetvis också bakom våra andra reservationer. För tids vinnande avstår vi dock från att yrka bifall till dem.
Fru talman! Alice Åström säger att hon är oroad över de långa strafftiderna. Det är jag också men jag skulle vilja vinkla det så här. Jag är mest oroad över den brottslighet som renderar de långa strafftiderna. Det är den jag är mest orolig för. Alice Åström talar också om att för några år sedan innebar livstidsfängelse att man fick nåd efter 12-14 år, och sedan gick man på halvtid på den tiden. Det var inte mycket till att kalla för livstidsstraff. Vi moderater står fast vid att livstidsstraffet behövs. Jag har full respekt för dem som har en annan åsikt. Men jag hävdar att det här straffet faktiskt också behövs. Jag tycker att det är viktigt att man gör en individuell bedömning när nåd kan ges. Jag tycker också det är riktigt att praxis har blivit att straffen är något längre i dag än vad de var tidigare. När det gäller sexualbrottslagen jämför Alice Åström med eget bruk av narkotika. De flesta som brukar narkotika säljer den vidare. Ofta är det någonting som drabbar mycket unga människor. Det är visserligen en del unga också som går till prostituerade. Att man går till en prostituerad måste bero på att man inte kan få kärlek eller bli älskad på annat sätt eller på att man söker extra spänning i tillvaron. Men det är någonting som bara skadar den personen själv, inte andra. Självklart skadar det den kvinna som är prostituerad. Jag ser att talartiden rinner ut, så jag återkommer.
Fru talman! Det var en hel del frågor. Jag får börja med att säga att jag definitivt inte instämmer i Jeppe Johnssons bild av prostitution, vad det är som driver prostitutionen och vad det är som händer, vem som skadas och hur mycket. Det ligger mycket djupare än så. Därför tyckte vi i Vänsterpartiet att den här markeringen i lagstiftningen var oerhört viktig. Därifrån till livstidsstraffet. Jag får väl kort börja med det särskilda yttrandet, som jag glömde att kommentera men som Jeppe Johnsson tog upp i talarstolen. Det var faktiskt ett enigt utskott som ställde sig bakom när det gällde illegal kärnvapensprängning och illegal hantering av minor. Eftersom man stod bakom det här betänkandet var det väldigt konstigt att man egentligen ville avskaffa det. Det tycker jag verkligen är att dra debatten på en lite väl låg nivå. Om man i ett land där det högsta straff som finns är livsstraffet i en konvention ska fastställa en straffsats för illegal kärnvapensprängning, är det självklart att man säger att det bör vara landets strängaste straff. Det skulle inte finnas någon annan proposition. Det skulle vara fullständigt befängt att säga att det ska vara tio år, för vi har livstidsstraff för mord i Sverige, men vi väljer tio år för illegal kärnvapensprängning. Men den dagen när vi i Vänsterpartiet får igenom att vi i stället ska ha ett tidsbestämt straff som det längsta straffet i Sverige och att det fastställs till ett visst antal år, kommer vi även att säga att konventionen bör hålla sig till det högsta straff vi har i Sverige. När det sedan gäller livstidsstraffet borde moderaterna fundera på vad som hänt med de psykiskt sjuka och de psykiskt störda, för många av dem döms till livstidsfängelse i dag när de tidigare fick rättspsykiatrisk vård. Med moderaternas förändrade lagstiftning finns de i dag på våra fängelser.
Fru talman! När det gäller det sista Alice Åström tog upp vet hon att vi har lagt fram ett förslag om att när man dömer någon till rättspsykiatrisk vård ska det ligga ett fängelsestraff i bakgrunden. Många av dem som döms till livstidsfängelse är, som Alice Åström sade, kanske psykiskt störda. Alla är inte det. De är kanske de allra farligaste fångarna. Det är oerhört svårt att göra bedömningen när de så att säga är färdigvårdade, vare sig de är på fängelse eller på sjukhus. Jag tackar för förklaringen att ni så sent som hösten 1998 faktiskt kunde förorda livstidsfängelse för de här brotten. Jag förstår Alice Åströms förklaring, men jag tycker ändå att det är konstigt att ni den gången inte markerade att ni i stället ville ha ett väldigt långt tidsbestämt straff, för jag utgår från att ni redan då var emot livstidsfängelse. När det sedan gäller sexualbrottslagen, att köpa sexuella tjänster, vill vi inte kriminalisera någon part. Men jag tycker fortfarande att det är märkligt att ni kan ställa upp på att bara kriminalisera en part. De kvinnor som deltar i köpet kan inte heller må så bra, så rimligen borde ni kriminalisera dem också. Då kunde lagen möjligtvis ha blivit något effektivare - det tror jag i och för sig inte i alla fall. Samtidigt jämförde Alice Åström med eget bruk av narkotika. Då kan jag bara tillägga att det är bra att ni inte har någon sådan motion i år att man ska legalisera eget bruk av narkotika. Jag hoppas att det var en parentes.
Fru talman! Det var många frågor igen. Jämförelsen var att Jeppe Johnsson sade att man inte löser de sociala problemen - om vi ser prostitutionen som ett socialt problem - genom att kriminalisera. Det vi har sagt när det gäller dem som är missbrukare är att det är ett socialt problem. Vi kommer inte att lösa det sociala problemet genom att kriminalisera det. Det är en helt annan sak än vad Jeppe Johnsson vill få det till, att vi vill legalisera eget bruk av narkotika. Det är väldigt långt ifrån det vi har sagt. Jag önskar att Jeppe Johnsson kunde sluta att använda sig av det uttryckssättet utan i stället refererade det vi säger i motionen och i denna fråga. När det gäller de livstidsdömda måste jag säga att jag inte blir klok på vad Jeppe Johnsson egentligen sade. När det gäller psykiatrilagstiftningen vill ni också att de ska få rättspsykiatrisk vård. Det kan vara en teknisk fråga hur man ska dömas och hur vi löser den. Sedan säger Jeppe Johnsson att det är bra att ha livstidsstraffet, för då kan man göra en individuell prövning när man ska ge nåd. Samtidigt säger han att det är bra att strafftiderna har blivit längre - vad det nu kan ha att göra med en individuell prövning. Då finns det att man generellt gärna vill se längre straff. Jeppe Johnsson säger att det, i fråga om rättspsykiatrisk vård, med en individuell prövning är väldigt svårt att veta när det är okej eller inte. Det är precis samma problem i så fall när det gäller livstidsstraffet. Det moderaterna egentligen markerar med livstidsstraffet och med att vilja ha längre strafftider är ett strafftänkande. Det har ingenting med individuell prövning att göra - inget av skälen finns att väga in. I så fall vore det ärligare om moderaterna sade att det är så, och ofta är man så ärlig även om det inte lät så i denna debatt.

Fru talman! Det här betänkandet - Straffrättsliga frågor - har tillkommit med anledning av fem motioner från allmänna motionstiden 1998 och 33 motioner från allmänna motionstiden 1999. Vi kristdemokrater instämmer i det mesta. Av betänkandets 31 hemställanspunkter står vi bakom 24 och finns följaktligen med på sju reservationer. Jag tänker beröra det i mitt anförande. Kristdemokraterna vill få stopp på all könshandel, dvs. handeln med människor för sexuella ändamål. I huvudsak är det kvinnor och barn som omfattas av denna handel. Denna snabbt accelererande handel med fattiga kvinnor och barn, i dag allt oftare från Östeuropa, som av brottssyndikaten luras in i prostitution i europeiska storstäder är inget annat än slavhandel i modern tid. Handeln anses årligen omsätta belopp av storleksordningen 50 miljarder kronor. Den internationella könshandeln är lika välorganiserad som narkotikahandeln, men billigare och mindre riskfylld för de brottslingar som organiserar och driver den. En knarkhandlare riskerar längre fängelsestraff än den som handlar med kvinnor och barn. Det arbete som redan kommit i gång inom EU måste utvecklas och fördjupas. Det handlar om att ge kvinnorna och barnen skydd, medicin, psykiatrisk hjälp och tillfälliga uppehållstillstånd. Det gäller också att på olika sätt förbättra EU-samarbetet mot brottsligorna, bl.a. genom att skapa ett juridiskt ramverk som kan fungera för de olika nationernas samarbete över gränserna. Fru talman! I dag finns det inget brott som särskilt tar sikte på handel med människor för sexuella ändamål. Därför har 1998 års sexualbrottskommitté fått ett tilläggsdirektiv som går ut på att utreda om det finns behov av ett särskilt brott som tar sikte på handel med människor, främst då kvinnor och barn, för sexuella ändamål. Den här brottsligheten är väl känd, och därför framstår tilläggsdirektivets till synes något aningslösa formulering som en smula förvånande. Vi menar att en kriminalisering av könshandeln och strängare straff för den som ägnar sig åt dylik handel är nödvändig. Handeln med sexuella tjänster har debatterats här tidigare. Då måste jag säga att jag är något förvånad över Vänsterpartiets inställning. Man tycker att det är okej att sälja tjänster men inte att köpa sådana tjänster. Det betyder att den kvinna som säljer tjänsten faktiskt medverkar till en brottslig handling. Mannen som köper begår ett brott, kvinnan som säljer medverkar därmed till brottet. Jag vet inte på vilket sätt detta kan gå ihop med att ha ett feministiskt perspektiv på tillvaron. SOU 1995:15 att all sådan handel skulle kriminaliseras, dvs. straffansvaret skulle omfatta både köpare och säljare. Den uppfattningen har vi kristdemokrater alltid företrätt. Regeringen gick emellertid i sin proposition 1997/98:55 Kvinnofrid emot prostitutionsutredningens förslag. Och den 1 januari 1999 blev det kriminellt att köpa sexuella tjänster men inte att sälja. Vi kristdemokrater beklagar denna halvmessyr och menar att det enda riktiga är att även försäljningen kriminaliseras. En dylik komplettering av lagen skulle, förutom att ge en tydlig signal om hur samhället ser på prostitution, även skapa mera realistiska förutsättningar att arbeta mot prostitutionen. Polisen kan ingripa och adekvata åtgärder kan vidtas. Prostitution är inte bara ett möte mellan köpare och säljare. Ej sällan är den en del av den organiserade brottsligheten. Fru talman! Vi vill poängtera att det är angeläget att en kriminalisering av säljare av sexuella tjänster genomförs först när det finns ett utbyggt system för att sätta in adekvata rehabiliterings och vårdinsatser för dem som kan vara i behov därav. I tidningen Expressen fanns det i söndags en stort uppslagen artikel med rubriken "På besök i sexträsket" - många av er har kanske läst den. Det var bra tajmat med tanke på dagens debatt. Tidningen hade stämt möte med ett socialborgarråd i Stockholm - Socialborgarrådet sade sig inte gilla sexköpslagen eftersom den var för tandlös. Den ger inget resultat i form av åtal och fällande domar. Tyvärr, fortsatte borgarrådet, så leder den inte till någon förbättring för kvinnorna heller. Antingen skulle det vara olagligt att sälja sex eller så skulle hela verksamheten vara tillåten. Så långt socialborgarrådet i Stockholm. Lagens tandlöshet exemplifieras väl av följande fakta: Polisen uppskattar att ungefär 1 800 personer arbetar som prostituerade från och till i Stockholm med omnejd. Förra året gjordes 45 gripanden av sexköpare i Stockholm. Knappt 20 gripanden har lett till åtal. Två av åtalen har lett till fällande domar. Fru talman! Mot bakgrund av dels nämnda verklighet, dels utskottsmajoritetens uppfattning att prostitution är en icke önskvärd samhällsföreteelse framstår effekten av sexköpslagen mera som ett skämt. Vill man öka möjligheterna att komma till rätta med problemen bör regeringen ändra inriktning och även förbjuda försäljning av sexuella tjänster. Sexköpslagen har visserligen resulterat i att de flesta av Stockholms prostituerade är borta från gatan, men ingen vet vad som hänt dem. De flesta som går kvar är drogberoende. Enligt uppgift från Socialstyrelsen finns det ingen statistik över antalet prostituerade i Sverige, vilket ej förvånar. Dock arbetar Socialstyrelsen för närvarande med en kartläggning av kännedom om prostitutionen här i landet. Resultatet av denna kartläggning beräknas kunna redovisas senare i vår. Det fick jag reda på i går. Kristdemokraterna vill utvidga lagen om barnpornografi. Barnpornografi är dokumentation av sexuella övergrepp mot barn. Varje gång någon betraktar detta slag av pornografi innebär det en ny kränkning av barnet. Därför bör alla tänkbara åtgärder vidtas för att motverka spridning av barnpornografi. Enligt gällande lag är det inte straffbart att på datorns bildskärm enbart titta på en bild som innehåller barnpornografi. Sparas bilden till hårddisken föreligger innehav, vilket är straffbart. När det gäller de bilder som i dag sprids via nätet är denna lag otillräcklig. En person kan gå in på ett särskilt Internetområde där det finns tillgång till barnpornografiskt material utan att lagra det, vilket i dag är lagligt. I Danmark finns för närvarande ett förslag om att definitionen av innehav av barnpornografi ska kompletteras med en skrivning om att det också ska bli straffbart att mot betalning bereda sig tillgång till bilder som innehåller barnpornografi. Det kan nämligen ses som en form av häleri, dvs. befattning med en produkt av en annan persons brottsliga gärning. Vi anser att den svenska lagen bör kompletteras på motsvarande sätt. Fru talman! Vi kristdemokrater vill kriminalisera deltagande i och stöd till rasistiska och kriminella organisationer. En gradvis, långsam våldsökning bekräftar att samhället under avsevärd tid misslyckats helt eller delvis med normöverföringen till den nya generationen. De rasistiska yttringarna och andra grova organiserade brott som drabbat samhället de senaste åren måste bemötas med en effektiv lagstiftning. Transnationella kriminella organisationer har i dag tillgång till kapital och kontakter som gör det möjligt för dem att bedriva helt legitima verksamheter som hotellrörelser, restauranger, nattklubbar, barer och egna företag i byggbranschen, Med hjälp av s.k. tvättade pengar kan de sedan underminera en marknad och försätta konkurrenter i konkurs. En nödvändig åtgärd för att komma åt denna grova kriminella verksamhet och dess grogrunder är att förbjuda deltagande i och stöd till rasistiska och kriminella organisationer. Här måste EU:s medlemsländer samarbeta och ta fram gemensamma regler. Demokratin måste sätta upp gränser för vad som kan accepteras. Den demokrati som inte gör det upphör annars snart att vara en demokrati. Det är i och för sig bra att regeringen tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att utreda frågor om straffansvar för deltagande i organisationer som sysslar med brottslig verksamhet samt vissa andra frågor med anknytning härtill. Kommittén ska överväga om och inte hur det bör göras straffbart att aktivt delta i organisationer som har brottslighet som ett väsentligt inslag i sin verksamhet. Fru talman! Vi finner skälen för att kriminalisera såväl deltagande i som stöd till kriminella och rasistiska organisationer så starka att anledning ej föreligger att avvakta det pågående utredningsarbetet vars resultat mot bakgrund av utredningsdirektivet dessutom upplevs något osäkert. För att undvika tempoförluster bör lagstiftningsarbete i frågan omgående sättas i gång. För att få bukt med den ökande ungdomsbrottsligheten vill vi kristdemokrater bl.a. att påföljden för personrån skärps. Dessa rån har under de senaste åren ökat dramatiskt i våra storstäder. Rånarna är ofta mycket unga och uppträder ej sällan i gäng. Respekten för gällande lagar är hos dessa ungdomar ej överdrivet stor, vilket till stor del beror på att påföljderna för rån för ungdomar ej är tillräckligt ingripande. Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15-17 år som begått brott. En rapport från Statens institutionsstyrelse i januari i år visar att 55 % av de ungdomar som finns på institutionsstyrelsens 32 särskilda ungdomshem är dömda just för rånbrott. Med beaktande av att det kanske tar lite tid innan en nu påföljd hinner, som man säger, sätta sig är det ändå intressant att studera kvartalsstatistiken över de inkomna fallen under 1999. Med fall avses då en ungdom som vid ett tillfälle har dömts till sluten ungdomsvård. Under första och andra kvartalet inkom 16 % resp. 18 % av årssumman 80 fall. Därefter skedde en kraftig ökning. Tredje kvartalet svarade för 29 % och fjärde kvartalet för 38 %. Dessa siffror visar på de växande problemen med ungdomsbrottsligheten. Till sist ska jag beröra livstidsstraffet, som vi redan har hört en del historik om här. Under slutet av 1900-talet ökade antalet livstidsdömda mycket kraftigt. 1989 fanns det 20 livstidsdömda. Tio år senare fanns det drygt 80 livstidsfångar på våra fängelser. Anledningen till ökningen är till stor del att regeringen ändrat sin praxis att bevilja nåd. Det straffrättsliga systemet är från ett allmänpreventivt perspektiv nödvändigt för upprätthållandet av den enskildes rättssäkerhet och ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att balans uppnås mellan samhällsskydd och rehabilitering. Livstids fängelsestraff bygger dock på inställningen att en människa inte kan förändras till det bättre. Ett tungt vägande skäl för att avskaffa livstidsstraffet och införa tidsbestämda straff är att den dömande makten då särskiljs från den verkställande. I princip är det inte regering utan domstol som ska bestämma straffet. Specialfall kan dock tänkas uppstå vid brott mot rikets säkerhet, då regeringen rimligen sitter inne med mer kunskap än domstolen. I dag dömer domstolen till livstids fängelse, varefter regeringen genom nåd kan omvandla straffet till ett tidsbestämt straff. Det är ej bra ur förutsebarhetssynpunkt. Vi kristdemokrater tror inte att livstidsstraff har större individuell preventiv effekt än långa tidsbestämda straff. En lagförändring behöver i sig ej innebära mildare påföljder. Om nådepraxis i dag innebär att ett livstidsstraff omvandlas till ett tidsbestämt straff, kan lagen ändras så att domstolen redan från början dömer till ett tidsbestämt straff av motsvarande längd. Påföljden blir då förutsebar och politiskt neutral. Vi vill att regeringen låter utreda denna fråga. Med anledning av Jeppe Johnssons inledningsanförande vill jag lite grann kommentera det som han var inne på i deras särskilda yttrande. Jag vet inte om moderaterna har fått någon liten släng av bondånger över sin inställning till livstidsstraffet eftersom man i ett särskilt yttrande kommenterar andra partiers ställningstaganden. För vår del är det faktiskt så att Kristdemokraterna som parti än så länge inte har tagit bestämd ställning för att livstidsstraffet ska avskaffas. Vi har en ganska livlig debatt inom partiet. Det är en anledning till att det i dag finns tre reservationer i denna fråga. Vi kunde inte gå med på den något strängare skrivning som jag tror att Vänstern och Miljöpartiet har, därför att vårt parti inte har tagit ställning än. Där har också Jeppe svaret på varför kristdemokraterna gick med på att det skulle vara livstidsstraff för kärnsprängningarna. Med detta, fru talman, vill jag säga att kristdemokraterna givetvis står bakom de reservationer där vi finns med. För att måna om tiden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Först och främst vill jag helt instämma i det som Ingemar Vänerlöv tog upp om den viktiga frågan om könshandeln och människosmugglingen. Jag är väldigt glad över att Ingemar Vänerlöv tog upp frågan, eftersom jag inte hann beröra den i mitt inlägg. Men sedan vill jag diskutera detta med sexköpslagen. Det är ganska tydligt att Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har två helt skilda syner på detta. När Vänerlöv nu säger att det är ett möte mellan köpare och säljare visar det på vad vi från Vänsterpartiet tycker är en okunskap om just vilka krafter det är som ligger bakom prostitutionen, vad det är som ligger bakom köpen och hur förtrycket förändrar också ställningstagandena. Här kan man inte tala om köpare och säljare på något slags likvärdigt plan. Ingemar Vänerlöv hänvisar till socialborgarrådet i Stockholm. Jag tycker att det är ganska synd att det är det som Ingemar Vänerlöv läser. De tre prostitutionsgrupper som har jobbat med den här frågan i så många år i Sverige och som finns i Stockholm, Malmö och Göteborg talar alla tre om väldigt positiva effekter av lagstiftningen. Kan det kanske inte vara så, om man tittar på statistik och siffror, att just den allmänpreventiva effekten, som kristdemokraterna brukar tycka är så viktig när man säger att man måste ha lagstiftning eller straffskärpningar därför att det har en allmänpreventiv effekt, har varit ganska stor i det här fallet. Många män har avstått från att köpa sex från kvinnorna. På så sätt har man uppnått väldigt mycket. Man kan inte bara se på åtal och fällande domar, utan här handlar det om en påverkan på ett mycket bredare plan.
Fru talman! Jag uppfattade ingen direkt fråga. Men, Alice Åström, ni som parti tycker ju att det är helt okej att den prostituerade kvinnan säljer sin kropp. Hur tror Alice Åström att det hade blivit om ni också hade varit med på att kriminalisera även försäljningen? Tror Alice Åström att det finns någon prostituerad kvinna som från början har längtat efter att få ge sig ut i prostitution? Jag tror inte att någon vill göra det, men av olyckliga omständigheter har de hamnat i den. Det finns kvinnor som hellre prostituerar sig än går till socialen för att få hjälp med sitt uppehälle. Om det hade varit totalt kriminellt både att sälja och att köpa, är jag tämligen övertygad om att många kvinnor hade avstått från att prostituera sig och kanske hellre hade bett samhället om hjälp, bara för att ta ett exempel.
Fru talman! Ingemar Vänerlöv använder sig av exakt samma debatteknik som Jeppe Johnsson gjorde när vi debatterade här tidigare när Ingemar Vänerlöv säger att Vänsterpartiet anser att det är helt okej att kvinnor går ut och säljer sex och sin kropp. Han får det att framstå som att vi tycker att det här är något positivt men att männen kan vi nog klappa till. Det är ett ganska dåligt sätt att debattera. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är oerhört viktigt att de här kvinnorna får stöd och hjälp och att man ska göra allting för att få dem att komma ur prostitutionen och det liv som de lever. Men däremot tror vi inte att man skulle underlätta för dessa kvinnor att få hjälp genom att göra dem kriminella och försätta dem i en mycket svårare social situation än vad de lever i i dag. I stället handlar det om att se vad vi anser är skulden och se var man ska lägga bördan någonstans, och där ser vi ingen anledning att kriminalisera kvinnorna. Bara för att ett beteende eller en företeelse inte är kriminaliserad är det ingenting som man behöver tycka är okej, som man ska uppmuntra eller driva vidare. Kriminalisering är inte det enda sätt man har för att försöka förändra något i samhället. I det här fallet tror vi att det hade varit oerhört olyckligt om man hade gått båda vägarna. Ser man nu vad som händer på det här fältet och hur det faktiskt förändrar för dessa kvinnor när vi nu har fått möjlighet att göra något, kan jag inte annat säga än att jag är väldigt glad över att vi beslutade om den lagstiftningen. Jag är övertygad om att den på sikt kommer att innebära mycket positivt för de här kvinnorna och att vi faktiskt ska kunna minska prostitutionen i stället för att straffa de prostituerade.
Fru talman! För mig framstår det ändå som tämligen underligt att Alice Åström kan vara glad över en lagstiftning som medger att en kvinna lagligen kan vara med och medverka till brott, som hon faktiskt gör när hon säljer sin kropp till en man som begår en brottslig handling när han köper den. Sanningen är sådan. Sedan glömmer Alice Åström en sak, nämligen kommande generationer. Det handlar om de flickor som i dag är fem år, tio år osv. och som så småningom växer upp. Om gärningen att sälja är kriminaliserad är jag övertygad om att många av de kvinnor som annars skulle hamna i prostitution i framtiden inte gör det, just på grund av att de vet att det är olagligt.

Fru talman! De här motionerna spänner över ett brett fält. Jag skulle vilja börja med att ta upp frågan om könshandel, modern slavhandel. Jag hade förmånen att för justitieutskottets räkning få åka på en Europarådskonferens som beskrev och tog upp just de här problemen. Man blir förskräckt över vilka exempel som vi blev presenterade och som finns både i vårt land och utanför vårt lands gränser. Vi pratar om mänskliga rättigheter, och alla säger sig arbeta för just de mänskliga rättigheterna. Då är det otroligt viktigt att vi tar krafttag mot den förnedring som just könshandeln och handeln med människor är. Det sägs här att man ska ha ett ökat samarbete inom EU, och vi tycker att det ska vara strängare straff för sådana här gärningar. Europarådet arbetar för det här. Det sägs också att man före utgången av år 2000 - det är faktiskt detta år - ska kunna anta en sådan lagstiftning. Jag har inte sett några tendenser ditåt, men jag hoppas verkligen att det kommer. Jag tycker nämligen inte att man kan acceptera att det förekommer handel med människor på det sätt som det gör. Jag tänker inte bli så långrandig, eftersom tiden är långt liden. Men jag tänker ta upp övergrepp i rättssak. Jag är medveten om att vi 1997 skärpte straffet för övergrepp i rättssak, men det behöver göras en ytterligare skärpning. Jag är glad över att det blev en majoritet i utskottet för det. Normalpåföljden för detta bör alltid vara fängelse. När övergreppen sker systematiskt bör brottet alltid bedömas som grovt. Det är en viktig markering för vår rättstrygghet och vår rättsordning. Och som någon tog upp härifrån talarstolen är det ju målsägande och vittnen som har blivit utsatta. Därför är det viktigt med den här markeringen och att vi ställer oss på deras sida. En annan liten sak är ärendet om elektroniska anslagstavlor. Jag anser att lagen om ansvar för dessa elektroniska anslagstavlor ska upphävas. Jag kan instämma i vad Jeppe Johnsson framförde i denna fråga tidigare i kväll. Man måste se det orimliga i sammanhanget. Vi kan inte skapa och ha lagar som vi inte kan efterfölja. Det har i dagarna kommit en utredning från Brottsförebyggande rådet om just brott när det gäller Internet. Där kan man se det orimliga i att ha lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor kvar. Nästa fråga som jag vill ta upp gäller livstidsstraffet. Vi i Centerpartiet anser att livstidsstraffet ska finnas kvar, men vi kan ställa oss bakom att man ska göra en översyn. När det gäller livstidsstraffet finns det skäl att markera ett tydligt avståndstagande från de allra svåraste brotten. Det finns också skäl att låta regeringen bedöma när frigivning ska komma i fråga vid brott mot rikets säkerhet med hänsyn till säkerhetsintressen. Det är inte säkert att ett avskaffat livstidsstraff leder till kortare strafftider. Även om livstidsstraffet, enligt Centerpartiets uppfattning, också framgent bör kunna utdömas finns det skäl att vara uppmärksam på utvecklingen under det senaste decenniet. I dag döms alltfler till livstids fängelse - det har många tagit upp - medan benådningarna till tidsbestämda straff i det närmaste helt har upphört. På några få år har den genomsnittliga tidsbestämningen ökat från mellan 14 och 16 år till mellan 16 och 17 år. Hela ökningen beror på en mycket restriktiv tillämpning av benådningsinstrumentet under 1990-talet. I enlighet med det som handlar om konsekvens, förutsägbarhet och humanitet bör detta förhållande uppmärksammas och prövas i en utredning. Det är möjligt att överväga att man ska utvidga möjligheten att döma till tidsbestämda fängelsestraff genom att införa ett tidsbestämt straffmaximum vid sidan av livstidsstraffet. Ett annat alternativ vore att överflytta nådeinstitutet, dvs. omvandlingen till tidsbestämt straff, för alla brott utom brott mot rikets säkerhet till domstolarna. Jag slutar med att säga en gång till att vi anser att livstidsstraffet ska finnas kvar, men vi kan ställa oss bakom att vi behöver göra en översyn utifrån det som jag tidigare har sagt. Jag tänker inte gå in på ytterligare punkter. Jag vill bara till sist, fru talman, säga att jag ställer mig bakom alla mina reservationer. Men jag yrkar bifall endast till reservation nr 21.